Herr talman! Jag skall vara kortfattad, speciellt som det uppstod ett missförstånd beträffande replikföringen. Får jag till Birgitta Hambraeus och Hadar Cars sammanfattningsvis säga att det är en riktig kommersiell risk man tar när man bygger ut verket. Och det gör OKG, kraftgruppen bygger ut verket. Det blir nog en utmärkt affär, trots att fru Hambraeus säger att det är en meningslös affär — det får vi se. Men det är inte fråga om att OKG skall få ersättning för denna risk. Vad OKG nu vill ha ersättning för är att kraftgruppens verk är ett av de sex verk som har drabbats av förseningar som kostar pengar till följd av den officiella energipolitiken. Jag skall inte inom ramen för en kort replik beskriva vad detta innebär, men det kan konstateras att det medför oerhörda påfrestningar. Och alltfort står kvar, oavsett herr Cars inlägg, att regeringen icke behandlar alla fall lika. Regeringen låter, vilket jag utvecklade i mitt första inlägg, OKG bära en kostnad som beror på den statliga energipolitiken medan alla de andra verken slipper göra detta. Det är den enkla sanningen. Jag kanske till herr Cars skall tillägga att han får skilja på förseningskostnader och nedläggningsersättning. Då herr Cars numera sysslar med energifrågor bör det vara självklart för honom att det faktiskt är två olika saker.

Herr talman! I en socialdemokratisk motion har vi också reagerat mot det märkliga förslaget i propositionen att det kraftföretag som levererar el inom stora delar av södra Sverige och Stockholm helt och hållet självt skall svara för de kostnader som oklarheterna fram till folkomröstningen innebar för de kärnkraftsproducerande kraftföretagen. Det är Oskarshamnsverkets kraftgrupp, OKG, jag menar. OKG hade för sin reaktor 3 fått alla tekniska tillstånd 1975. Och i maj 1976 beställdes anläggningen hos Asea-Atom-Stal-Laval. Av någon anledning blev reaktorn O3 senare aggregat nr 12 i ordningen, trots att den ursprungligen var nr 11. Vi vet vad som hände efter beställningen 1976. Villkorslagen annonserades i regeringsdeklarationen i oktober 1976 och antogs av riksdagen våren 1977. Då hade osäkerhetsperioden börjat. Men eftersom bindande avtal var tecknade med leverantörer fortgick arbetet med de olika komponenterna, om än i långsam takt. Inget arbete påbörjades dock på byggnadsplatsen. Företaget arbetade efter principen att försöka hålla kostnader och en eventuell kommande avbeställning på så låg ekonomisk nivå som möjligt. Om OKG helt hade skrivit av projektet och brutit ingångna kontrakt, hade det betytt stora pengar i skadestånd. I april-maj 1980, efter folkomröstningen, kunde företaget sätta i gång igen i den takt och på det sätt som ursprungligen var avsett att ske i början av 1977. Strikt formellt har det inte funnits något hinder för OKG att driva O 3-projektet enligt den ursprungliga tidsplanen, om man bortser från ett kraftigt fördröjt stadsplaneärende, som jag återkommer till. Skälet till att OKG ändå begär ersättning för sina förseningskostnader är att de politiska besluten från 1976 fram till 1979 inneburit sådana ändringar av förutsättningarna att projektet inte rimligen kunde fullföljas enligt ursprunglig tidsplan. Dessa ändringar kunde inte förutses av OKG vid beställningstillfället. Inte heller har de kunnat påverkas av OKG. Man kan fråga sig vad som hade hänt, om OKG hela tiden drivit projektet med full fart. Helt säkert hade arbetet då stoppats med politiska medel. Ett indirekt bevis på detta är det sätt varpå regeringen har behandlat stadsplaneärendet. En ny stadsplan begärdes i mars 1975 och tillstyrktes av planverket, men ärendet släpptes inte av regeringen förrän i mars 1979, dvs. efter fyra år. Detta var den enda formella möjlighet regeringen hade att hindra byggstart och därmed hela projektet. Den här behandlingen visar att regeringen hade en politisk viljeinriktning att fördröja O 3-projektet. Man kan alltså konstatera att det i praktiken av politiska skäl var helt omöjligt att driva projektet på något annat sätt än som verkligen skedde. Besluten och turerna kring Forsmark 3 liknar mycket det som gäller Oskarshamn 3. Båda byggena har råkat ut för förseningar och därmed fördyringar. Men nu vill ansvarigt statsråd kraftigt rubba de lika förutsättningarna. Forsmarksbygget skall kompenseras för sina kostnader. Oskarshamn skall inte kompenseras. Det är bra, rätt och riktigt att den som lider skada skall kompenseras genom den som vållar skadan. Det gäller staten kontra Forsmark, och det bör gälla staten kontra Oskarshamnsverket. Om Oskarshamnsverket inte får kompensation blir det utan tvivel elabonnenterna inom leveransområdet som får ta kostnaden. Det kommer att drabba näringsliv, stora och små industrier, de enskilda hushållen och folk som bor i villor och i hyreshus. Det är väl omöjligt att nu ange någon exakt siffra för vad den här förseningen kan betyda för de slutliga kostnaderna. Men överslagsmässigt torde skillnaden i pris för kraft från Oskarshamn 3 och kraft från Forsmark 3 vid i övrigt lika förhållanden röra sig om 2-3 öre per kWh om den ena reaktorn beviljas ersättning för försening men inte den andra. Om man till detta lägger att samma konsumenter, som jag nu nämnt, också får vara med om att via statsbudgeten betala till annan kraftproducent finns det gott fog för påståendet i den socialdemokratiska motionen, där vi säger att allt detta strider mot allmänt rättsmedvetande. Men industriministern vill utan vidare motivering avslå förhandlingskraven från OKG. Herr talman! Det är vår mening, och även socialdemokraternas mening i näringsutskottet, att regeringen bör förhandla med OKG så att bl.a. de ekonomiska grunderna för bolagets ersättningsanspråk klarläggs och att riksdagen därefter får ta ställning till förhandlingsresultatet. Från allmän skälighetssynpunkt bör OKG få ersättning för kostnader som beror på att dess byggnation försenas. Därför kan jag, herr talman, ställa mig bakom det förslag som utskottets majoritet nu för fram.

Herr talman! Jag vill bara erinra herr Rosqvist om detta med konsekvensen. När näringsutskottet behandlade den här frågan så sent som förra året enades man om beslutet om ersättning till Forsmark. Det grundades på en affärsmässig uppgörelse mellan ägarna till Forsmarks kraftgrupp. Såsom kontrahent i Forsmarksprojektet, genom Vattenfall, var staten avtalsmässigt förpliktad att medverka i utbyggnaden av Forsmark 3, bl.a. för att den skulle ske enligt en viss plan. När utskottet 1979 förordade en reducerad utbyggnadstakt för Forsmark slog alltså utskottet fast, att ett beslut förutsatte att en överenskommelse kunde träffas mellan delägarna i Forsmarks kraftgrupp. Samtidigt avstyrkte utskottet ett motionsyrkande om statligt ingripande mot utbyggnaden av kärnkraftsblocket Oskarshamn 3. Såvitt jag är rätt informerad var utskottet vid det tillfället överens om detta. Det är inte så att förutsättningarna har varit lika fram till denna dag. Om min minnesbild av att utskottet var enhälligt 1979 är riktig, är det snarast så att socialdemokraterna i det här avseendet inte handlar fullt konsekvent när de bedömer saken på annat sätt nu än vad de gjorde då. Jag skulle vilja fråga herr Rosqvist: Varför har socialdemokraterna ändrat sin bedömning?

Herr talman! Jag vill först göra några klarlägganden för Hadar Cars. Det uttalande som bl.a. står i betänkandet grundar sig på en beskrivning som lämnats i regeringens proposition 1979 81:25. Man kan få uppfattningen att staten var förpliktad att betala ersättning till Forsmarksbolaget. Men det är väl så att Vattenfall, som äger 74,5 Io i bolaget, i avtal hade förbundit sig gentemot de enskilda delägarna, som äger 25,5 20, att ha anläggningen färdig till 1982. När man så från regeringens och riksdagens sida begärde en långsammare utbyggnadstakt för Forsmark 3 krävde detta ett medgivande från de enskilda delägarna. De förklarade att de var beredda att gå med på detta under förutsättning att de fick ersättning. Staten tillsatte då en förhandlingsman, och enighet nåddes om vissa principer för ersättningen. Denna ersättning skulle således rätteligen gå till de enskilda delägarna, men genom något missförstånd har ersättningen i stället tillerkänts hela Forsmarksbolaget, således även Vattenfall. Mig veterligt finns emellertid inte något avtal som förpliktar Vattenfall gentemot staten att ha anläggningen i gång vid en viss tidpunkt. Detta innebär med andra ord att Vattenfall kan bevilja sig självt en ersättning som snedvrider konkurrensförhållandena. Det är detta som vi i södra Sverige och i viss mån även Stockholm får vara med och betala. Därför bör OKG likställas med Vattenfall. Man kan därvid stödja sig på ett yttrande som dåvarande energiministern avgav i propositionen 1976/77:53 som gällde villkorslagen. Där säger han på s. 21 att konkurrensförhållandet mellan enskild och statlig kraftindustri inte skall rubbas. Om inte OKG får någon ersättning innebär det en ökning av kostnaderna för Oskarshamnsverket med 140 milj.kr. per år. Herr talman! Vad jag nu har sagt innebär inte att jag på något sätt går emot att Forsmark skall få sina pengar. Jag vill bara tala för att det skall ske rättvisa på det här området.

Herr talman! Jag konstaterar först att herr Rosqvist inte förnekar, att utskottet så sent som för ett år sedan tog ställning på skilda sätt när det gällde Forsmark resp. när det gällde OKG. Man kan naturligtvis fråga sig vad det beror på att socialdemokraterna nu är villiga att ösa ut pengar till OKG som man tycks vara. Jag kan inte frigöra mig från tanken, att det möjligen beror på att man försöker ta fasta på varje möjlighet att ställa till bekymmer för regeringen — om man har saklig eller laglig grund för detta spelar ingen roll, huvudsaken är att man hittar en infallsvinkel. Jag tycker det sättet att agera är litet oklokt. Det var också oklokt av herr Rosqvist att nämna beloppet 140 milj.kr. om året, som OKG skulle komma att åsamkas i ökade kostnader. Det innebär ju att socialdemokraterna går ett steg längre här i debatten än de gjort i utskottet. Utskottet har inte sagt att man skall ge ersättning till OKG. Utskottsmajoriteten — den som herr Rosqvist företräder här — säger i anslutning till att man framhåller att statsmakterna nu bör få förutsättningar för en mera allsidig utredning: ”Vad utskottet här förordar betyder inte att riksdagen nu ikläder sig någon icke närmare specificerad ersättningsskyldighet gentemot OKG.” Är man ännu inte beredd att ikläda sig någon ersättningsskyldighet, så vet man alltså inte heller vilket resultatet av förhandlingarna kommer att bli. Men Birger Rosqvist förutsätter uppenbarligen att en stor ersättning skall utgå och räknar med att man på det sättet skall klara av ersättningsanspråken från OKG. Jag vill också säga att jag inte alls tror att konsumenterna av energi från Sydkraft kommer att drabbas på det sätt som herr Rosqvist försökt göra gällande. Priserna på elkraft sätts inte från sådana utgångspunkter primärt, utan här är Vattenfall prisledande — det borde herr Rosqvist vara väl medveten om. Avvikelserna från Vattenfalls eltaxa är mycket små. Det finns ingen som helst anledning att tro att detta inte kommer att gälla även fortsättningsvis.

Herr talman! Jag måste tyvärr konstatera att det var många fel i Hadar Cars anförande. Först vill jag säga att jag inte är utskottets talesman. Jag tillhör inte utskottet. På Hadar Cars fråga varför inte utskottet uttalade sig på detta sätt förra året får väl utskottsrepresentanterna svara själva. Jag kan bara informera Hadar Cars om att orsaken till att man förra året inte biföll motionskraven och då begärde en utredning var den att det snart skulle bli folkomröstning. Man ville vänta och fatta ett nytt beslut efter det att folkomröstningen hade ägt rum. Hadar Cars anklagade mig för att kräva en mängd pengar. Han sade att jag vill ösa ut pengar. Jag har inte krävt någonting i kronor och ören, Hadar Cars, utan bara begärt att OKG tillerkänns rätten att förhandla med regeringen om de förseningskostnader som man haft. Det är just detta som det gäller: regeringen vill inte ens tillerkänna OKG rätt att föra förhandlingar. Självfallet är det min uppfattning att detta är ett brott mot rättvisan: dels får man inte förhandla, dels skulle OKG och dess abonnenter få stå för kostnaderna själva. Men detta är ju en senare fråga. Det begärs ju att förhandlingsresultatet skall presenteras för riksdagen senare, så att vi då får ta ställning till det.

Herr talman! Det är förvisso en viktig princip att statens åtgärder beträffande olika företag skall vara konkurrensneutrala. Någon åtskillnad mellan å ena sidan statliga affärsdrivande verk och å andra sidan kommunala eller privata företag bör självfallet i det hänseendet inte göras. Statens insatser får inte innebära en sämre behandling av företag som ligger utanför den egna intressesfären. Det är bakgrunden till de krav på förhandlingar om ersättning för förseningen av Oskarshamn 3 som framförts i motion 157 av Lennart Blom och mig. Näringsutskottet har, som vi har hört av debatten, anslutit sig till den motionen och till en socialdemokratisk motion av samma innebörd. Mot det har de borgerliga ledamöterna, med undantag för Lennart Blom, reserverat sig. Med hänvisning till att någon lagenlig eller avtalsgrundad förpliktelse för staten att utge ersättning för förseningen av Oskarshamn 3 inte finns yrkar de att regeringens handläggning av detta ärende skall godtas. Reservationen är emellertid knappast övertygande. Jag kan för min del inte se annat än att den kritik som framförs i Lennart Bloms och min motion mot regeringen för handläggningen av detta ärende är befogad. Herr talman! Trots vad jag varit med om att skriva i motionen och trots vad jag nu sagt, kommer jag att rösta med reservationen. Jag gör det inte därför att jag har övergivit någon uppfattning som jag tidigare har haft eller för att jag har vikt mig eller av hänsyn till någon eller något annat. Jag gör det, därför att jag har två ståndpunkter som i den votering som snart skall följa inte är förenliga. Å ena sidan tycker jag att OKG borde tillerkännas en ersättning för förseningen av Oskarshamn 3. Å andra sidan är jag angelägen att stödja den regering vars parlamentariska underlag bl.a. bygger på mitt ledamotskap här i kammaren. Den votering som vi nyligen har haft i Brommafrågan har inte gjort mig mindre angelägen om att markera detta ställningstagande. Jag tror att det är angeläget att markera en sammanhållning bland de ledamöter här i kammaren som gemensamt utgör den bas på vilken den nuvarande regeringen står. Regeringen har förvisso inte ställt kabinettsfråga i detta ärende. Inget statsråd har framträtt och framhållit att ett bifall till propositionen är nödvändigt för att regeringen skall stanna kvar. Jag tror inte heller att regeringen skulle avgå, om den förlorar den här voteringen. Hur jag röstar tycks f. ö., att döma av debatten hittills, inte spela någon roll för den slutliga utgången av voteringen. Mina bevekelsegrunder för att ändå stödja regeringen är alltså andra. Vi står f. n. i vårt land inför mycket stora problem, större problem än någonsin tidigare under min — låt vara begränsade — livstid. Det råder inget tvivel om att vi kan och måste lösa de problemen. Men det kräver, bland mycket annat, en handlingsduglig regering som vågar och som har kraft att föreslå tuffa, framåtsyftande, offensiva åtgärder. Men då måste den också, i överensstämmelse med enkla parlamentariska principer, backas upp av den riksdagsmajoritet som utgör dess bas. Det är faktiskt något av en moralisk skyldighet att i det läge vi just nu befinner oss i ge regeringen det stöd den behöver — inte bara om regeringen uttryckligen begär det, utan av egen och fri vilja. Herr talman! I det val som alltså måste göras i en fråga som denna handlar det således egentligen inte om att överge en ståndpunkt, att rösta mot sin vilja eller att uppoffra sig för andra, till skillnad från vad som påstås i dagens ledare i en av våra större morgontidningar. Det handlar i stället om att välja mellan två ståndpunkter, som i ett givet läge dess värre är oförenliga. I denna fråga och i nuvarande läge väljer jag för min del att i den förestående voteringen stödja regeringen.

Herr talman! Lennart Blom har som ledamot av näringsutskottet redovisat en del av de skäl som utskottet har anfört för sitt ställningstagande. Majoritetsyttrandet karakteriseras av grundsynen att staten skall göra rätt för sig, och därför vill utskottsmajoriteten att förhandlingar skall komma till stånd. Förhandlingarna skall emellertid vara förutsättningslösa. Utskottet säger ingenting om att ersättning skall utgå. Det sägs bara att förhandlingar skall komma till stånd. Jag poängterar detta, eftersom några talare tidigare i debatten uppenbarligen har läst in mer i utskottets utlåtande i ersättningsfrågan än vad som står där. Utskottet vill alltså ha ”förutsättningslösa förhandlingar”.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

Herr talman! Jag tror att det kan vara av värde att, innan debatten nu avslutas, till protokollet göra ännu ett klarläggande. Det var närmast tänkt som en replik till Hadar Cars, men av tekniska skäl har det blivit ett anförande. Jag skall fatta mig kort. Herr Cars menar att det inte kommer att bli några effekter på elpriset, men då kan han inte ha lyssnat till mitt inledningsanförande, där jag konstaterade att det inte är så. Den omständigheten att Vattenfall är prisledande när det gäller högspänd el innebär inte att Vattenfall är prisledande i övrigt. Inget företag, hur välskött det än är, kan klara förseningskostnader utan att ta ut dem någonstans. Detta är nödvändigt för att företaget skall få vara kvar på marknaden, och det är faktiskt meningen att OKG skall vara kvar. Det var den första kommentaren. Den andra kommentaren gäller herr Cars tolkning av utskottets skrivning 1979. Han deltog inte själv i det arbetet. Utskottet, säger han, tog då olika ställning när det gällde Forsmark 3 resp. Oskarshamn 3. Han frågar hur det kunde komma sig. Med det vill han göra gällande att man därmed på något sätt erkänt att O 3 inte har rätt till ersättning. Men en något noggrannare läsning av utskottsbetänkandet än vad herr Cars hittills haft tid till måste ändå upplysa honom om att utskottet då tog ställning till förmån för ersättning till F 3 men sköt upp frågan om ersättning till O 3. Det gjorde man på de grunder som är redovisade i betänkandet, nämligen att man avtalsenligt var skyldig att betala ersättning och att saken var klar beträffande F 3, medan frågan om det av billighetsoch rättviseskäl skulle utgå någon ersättning för O 3 fick bedömas senare. Det är alltså inte, som herr Cars vill göra gällande, något slags komplott från den socialdemokratiska sidan när man nu fullföljer den linje som är företrädd i ett par motioner — att här bör lämnas utrymme för förhandlingar. Jag är glad att detta står i protokollet, för det minskar möjligheterna att justera i snabbprotokollet när det gäller tidigare inlägg. Avslutningsvis vill jag understryka att man inte kan prata bort den här frågan genom att påstå att man har behandlat de sex reaktorerna lika. Alla som försöker sätta sig in i det hela konstaterar att samtliga sex har drabbats av förseningskostnader på grund av statliga åtgärder och att ersättning utgår till fem. Men den majoritet som här kommer att finnas, med en pålitlig liten kommunistgrupp i botten, kommer icke att erkänna fakta — och det är det som det är fråga om.

Herr talman! Herr Blom och herr Rosqvist har tagit upp frågan om stora ersättningsanspråk och sagt att vad som inträffat kommer att leda till stora fördyringar. Herr Wååg har slagit fast att vad frågan gäller från utskottsmajoritetens sida är förhandlingar — inte frågan om ersättning. Jag är tacksam för detta beriktigande som herr Wååg har gjort om vad utskottsmajoritetens förslag innebär. Herr Rosqvist sade att mina inlägg innehöll en del som inte var helt korrekt. På en punkt ger jag honom fullständigt rätt. Herr Rosqvist är inte ledamot av näringsutskottet.
Herr talman! Jag vill påpeka att här är det inte tal om beriktigande. Vad vii själva verket nu resonerar om är hur man skall tolka utskottets betänkande, och därvidlag kan det inte finnas mer än en mening. Oavsett om belopp har nämnts eller inte så är det fråga om ett förutsättningslöst resonemang. Det är det som majoriteten i utskottet önskar.

Herr talman! För snart ett år sedan påseglades och raserades Almöbron. Denna olycka fick katastrofala följder. Förutom de förluster i människoliv som uppstod stoppades den viktiga förbindelsen mellan Tjörn och Orust och fastlandet. På en kort stund förändrades tusentals människors levnadssituation genom denna katastrof. För att något belysa omfattningen av broraset kan nämnas att över 12 000 fordon per dygn trafikerade bron. Raset ledde naturligtvis till stora svårigheter för människor och företag inom de berörda kommunerna. Arbetstiderna förlängdes genom avsevärda omvägar för de resande, den kommunala verksamheten fick en ökad belastning, serviceföretagen fick minskat underlag och kostnaderna för transporter ökade — för att nämna några exempel. Det finns ännu inget facit för vad den här brokatastrofen fört med sig för människorna på Tjörn och Orust. Men efter broraset fick människorna i de berörda kommunerna förhoppningar om att regeringen och riksdagen på bästa sätt skulle lindra följdverkningarna av katastrofen. Sedan man sett regeringens och civilutskottets majoritetsförslag kan man bara konstatera att de förhoppningar som regeringen skapat platt faller till marken. Vi har i det här landet en kommunikationsminister, som är pigg på att visa upp sig och som åker land och rike kring för att sprida PR kring sin egen person. Kommunikationsministern var vid flera tillfällen ute vid platsen för broraset. Han besökte kommunerna, och han ingöt förhoppningar hos kommunalfolk och andra människor. Tyvärr kan man nu bara konstatera att de uttalanden och de löften som Ulf Adelsohn spred — i varje fall uppfattade människorna det på det sättet — inte på något vis har infriats. Låt mig för att belysa den upprördhet som finns bland människorna — inte minst i den borgerliga pressen — få citera Göteborgs-Posten för onsdagen den 26 november. I en ledarartikel belyser man Ulf Adelsohns handlande. Tidningen skriver: ””Det här skall vi ordna.” Se där den genomgående refrängen i de uttalanden kommunikationsminister Ulf Adelsohn tid efter annan gjort om stöd till näringsliv och kommuner på Tjörn och Orust med anledning av Tjörnbroraset.

Jag instämmer helt i de omdömen som denna borgerliga tidning gör. De flesta människor tycker väl att politiker bör stå för löften och uttalanden som man gör på olika sammankomster. Det är naturligtvis så att de förslag som länsstyrelsen lämnat till regeringen och civilutskottet anses innefatta det minimala stödet för att undvika svåra följder i form av konkurser och arbetslöshet. Det stöd som länsstyrelsen förespråkat inom en ram på 49 milj.kr. överensstämmer med det förslag som vi socialdemokrater ställer oss bakom. När vi ställt förslaget har vi tagit hänsyn till möjligheterna att klara de egna transporterna — exempelvis genom firmabilar — och de övriga kostnader som företagen får med anledning av broraset. Dessutom har vi föreslagit pengar för att det skall kunna utgå sysselsättningsstöd till företag som drabbats av katastrofen. Vidare har vi föreslagit att stödet skall omfatta företag inom Stenungsund, allt i syfte att undvika arbetslöshet och ytterligare problem för människor och företag i regionen. Det förslag som civilutskottet lagt fram efter en motion av tre borgerliga ledamöter kan sammanfattas enligt följande: ”Vi vill som socialdemokraterna, men vi får inte för regeringen.” Det låter kanske bra att man har samma uppfattning som vi. Det är emellertid en ofantlig skillnad mellan detta och att därutöver också ta konsekvenserna av sin inställning genom att föreslå medel för att klara problemen. Det förslag som majoriteten icivilutskottet lagt fram räcker inte ens till för att klara de transportkostnader som företagen har. Om man är beredd att utvidga sitt stöd utan ytterligare medel, innebär det ännu större problem, eftersom en liten mängd pengar skall räcka till för fler saker. Tyvärr är det så att partipiskan viner även i detta fall. Moderaten Siri Häggmark erkänner enligt ett uttalande i Bohusläningen att hon hade väntat sig litet mer i regeringens förslag än 25 milj.kr. Hon fortsätter på följande sätt: ”- Detta betyder ändå inte att vi borgare har mindre medkänsla för de drabbade. Men vi lever i en ekonomisk verklighet, framhöll Siri Häggmark, som ändå menade att hon var glad över att hon tillsammans med Märta Fredrikson och Kerstin Sandborg fick lov att lägga en motion med ytterligare fyra miljoner i stöd. — Nu är det vår förhoppning att civilutskottet kommer fram till en lösning som ligger i linje med vad vi öbor anser att vi bör ha. Det är där frågan avgörs, poängterade Siri Häggmark.” Det är naturligtvis inte så. Det är riksdagen som här och nu har att avgöra frågan om stöd till de drabbade kommunerna och företagen. Det finns möjligheter för den som hyser medkänsla med de drabbade att stödja de socialdemokratiska reservationerna i civilutskottet. Det är bara att bestämma sig för det. Ett beslut i enlighet härmed innebär att man ger ett stöd som är det minimum som krävs för att klara de problem som broraset har medfört. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna vid civilutskottets betänkande nr 10.

Herr talman! Med anledning av Almöbrons ras gav regeringen den 8 maj i år länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län i uppdrag att skyndsamt utreda bl.a. arten av de ökade kostnader som uppkommit och som kan väntas uppkomma som en följd av broraset samt kostnadernas storlek. Länsstyrelsen redovisade sin utredning vid halvårsskiftet 1980. I utredningen föreslås ett generellt transportstöd till näringsliv ”och kommuner inom en ram av 35 milj.kr., ett selektivt sysselsättningsstöd till särskilt drabbade företag inom en ram av 32 milj.kr. samt ersättning till kommunerna Tjörn, Orust och Stenungsund för redovisade merkostnader inom en ram av 14 milj.kr. De olika stödformer som föreslås i länsstyrelsens utredning syftar till undvikande av drastiska minskningar i sysselsättningen eller i vissa fall av total nedläggning av vissa företag inom den hårt drabbade regionen. Utskottets hemställan om ett reservationsanslag på tilläggsbudgeten till statsbudgeten för budgetåret 1980/81 om 29 milj.kr. innebär en kraftig minskning av det stödbelopp som länsstyrelsen anser nödvändigt för att lindra de ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekterna av broraset. Om utskottets förslag går igenom, kommer det att få mycket svåra konsekvenser när det gäller den ekonomiska situationen och sysselsättningen för området. Det kommer också att innebära att de berörda kommunerna kommer att få vidkännas en stor ekonomisk belastning. Kommunernas ökade kostnader har av länsstyrelsen beräknats till 14 milj.kr., och utskottets förslag innebär en kraftig prutning av detta belopp. Det kommer att resultera antingen i höjda kommunalskatter eller i försämrad kommunal service för invånarna. Något annat sätt för kommunerna att kompensera sig för sina kostnadsökningar finns inte. Vpk kan inte acceptera att kommunerna drabbas på detta sätt. Vårt parti har den bestämda uppfattningen att det belopp som avses som stöd till kommunerna bör uppjusteras till den nivå som föreslås av länsstyrelsen. Vid fördelningen av medel bör den regeln tillämpas att i första hand kommunerna erhåller full kostnadstäckning, i andra hand näringslivet på öarna och i tredje hand näringslivet på fastlandet. Vi anser detta vara en rättvis fördelningsprincip med hänsyn till möjligheterna att på annat sätt vinna kompensation för de kostnader som följt av broraset. Herr talman! Förslaget som utskottet har avgett innebär antingen att utskottet starkt har underskattat den svåra sysselsättningssituation som kommer att uppstå eller att man är medveten om den och helt accepterar den. Det är beklagligt att också socialdemokraterna accepterar prutningen när det gäller stödet till kommunerna och därmed medverkar till att tvinga fram kommunalskattehöjningar eller försämrad kommunal service. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-motionen.
Herr talman! Jag vill bara när det gäller socialdemokraternas accepterande av stödet till kommunerna nämna att bakgrunden är att det är kommunerna själva som accepterat en ram på 9 milj.kr.

Herr talman! När det gäller stödet till kommunerna finns det också en ventil som innebär att det kan utgå extra skatteutjämningsbidrag ifall kostnaderna skulle överstiga de 9 miljoner det är fråga om.
Herr talman! Det som kammaren nu har att fatta beslut om är det stöd som skall utgå till kommuner och näringsliv. Innan jag går in på de förslag som civilutskottet har behandlat vill jag något redogöra för de hittills vidtagna åtgärderna med anledning av Almöbrons ras. Den frågan hade vi uppe till beslut i riksdagen tidigare under den här veckan, då vi anvisade medel till vägverkets kostnader. drabbade kommunerna vidtog dessutom olika åtgärder för att minska konsekvenserna av olyckan. Arbetet med att ersätta den raserade bron med en ny bro startade genast. Bron skall, som vi vet, vara färdig senast den 20 december 1981. Jag tycker att det är angeläget att säga att staten, kommunerna, näringslivet och enskilda personer i området har gjort stora insatser och uppoffringar för att i möjligaste mån mildra de olägenheter som onekligen uppstått och uppstår när en så viktig och betydelsefull trafikoch transportled som Almöbron slås ut. Staten har också till alla delar uppfyllt sina utfästelser. Jag tänker då närmast på att staten fattat beslut som innebär att en ny bro snabbt skall stå klar samt att staten medverkat till att färjetrafik kommit i gång mellan Tjörn och fastlandet och till att färjetrafiken mellan Orust och fastlandet utökats. Dessutom har det satts in extra personbåtstrafik för att mildra de trafiksvårigheter som uppstått.

Och det är naturligtvis den absolut viktigaste åtgärden. Därför tycker jag att Lennart Nilsson gör fel när han säger att staten har svikit gjorda utfästelser. Som jag sade inledningsvis kvarstår nu för riksdagen att ta ställning till frågan om de ersättningar som skall utgå till kommuner och näringsliv. Det har gjorts en utredning av länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län. I en första omgång räknade man fram ersättningsbeloppen, och sedan gjordes en revidering. Jag tror att de metoder som länsstyrelsens utredning använde kan vara den principiella utgångspunkten vid utformningen av reglerna för hur man skall fördela det stöd som riksdagen kommer att bevilja anslag till. Som framgår av civilutskottets betänkande har utskottsmajoriteten tillstyrkt att anslaget — i enlighet med motion 155 av moderater, centerpartister och folkpartister — räknas upp med 4 milj.kr. i förhållande till regeringens förslag. Vi förordar alltså ett anslag på 29 milj.kr., varav 9 milj.kr. i stöd till Orusts, Stenungsunds och Tjörns kommuner. Eftersom det har tagits upp i debatten vill jag säga att länsstyrelsen hade räknat fram ett ersättningsbelopp på 14 milj.kr. Den beräkning som regeringen har utfört visar emellertid att 9 milj.kr. skulle vara ett rimligt anslag till kommunerna. Det har också accepterats av kommunerna. Det föreligger egentligen inte heller några motionsyrkanden. Vpk-motionen är nämligen utformad så att man yrkar att ersättningen skall vara av ungefär den storlek som länsstyrelsen har föreslagit. Det har medfört att vi i utskottet har varit helt ense om att stödet till kommunerna skall utgå i enlighet med vad som föreslås i propositionen, dvs. 9 milj.kr. Vad vi däremot inte är ense om är hur stora belopp som skall utgå i transportstöd och i selektivt stöd till vissa hårt drabbade företag. Utskottsmajoriteten vill anslå 20 milj.kr. och reservanterna 40 milj.kr. Det kan förefalla vara en stor skillnad, men jag vill beträffande transportstödet konstatera att det finns goda skäl att räkna med att ett stöd av den storleksordning som utskottsmajoriteten föreslår är tillräckligt. Jag vill också erinra om att transportrådet föreslagit ett transportstöd av samma omfattning som det utskottsmajoriteten förordar. Dessutom uttalar utskottet i enighet att ersättning bör utgå såväl för köpta transporttjänster som för egentransporter. Även det överensstämmer med vad transportrådet har förordat. Vi har även i enighet kunnat slå fast vissa principer om transportstödets utformning. Särskilt vill jag betona vikten av att man får en smidig och snabb handläggning av ärendena och att berörda myndigheter snabbt kommer överens om principerna för stödet. Jag har också god förhoppning om att så kommer att ske. Jag vet att arbete redan pågår om stödets slutliga utformning. Beträffande transportstödet kan jag således sammanfattningsvis säga att den av utskottsmajoriteten förordade ersättningsnivån, ca 20 milj.kr., bör vara tillräcklig för att i stor utsträckning kompensera transportföretagares m.fl. merkostnader med anledning av broraset. Därför kan utskottsmajoriteten inte tillstyrka förslaget i socialdemokraternas motion om ytterligare medel till transportstöd.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

Herr talman! Kjell Mattsson sade att förhoppningarna inte har svikits. Jag har inte anklagat de olika organ som på ett väldigt fint och snabbt sätt medverkat till att klara följderna av broraset när det gällt passagerartrafik, färjetrafik osv. Vad det handlar om är att en ledande företrädare för regeringen, nämligen kommunikationsministern, vid flera tillfällen varit nere i Bohuslän och i svar på frågor bibringat människorna den uppfattningen att de skulle kunna köra vidare som om ingenting hade hänt och att de skulle få stöd. Det är bara att konstatera faktum att det här om snacksaligheten, som stod i den här ledarartikeln, i detta fall stämde på en ledande företrädare för regeringen. Om Kjell Mattsson har tänkt gå in i en affär och handla och upptäcker att han inte har några pengar, så blir det inget köp. Om man överför detta på företagen, så innebär det att de företagare som kommit i svårigheter måste låna i bank, och kan de inte få den minimisumma som behövs blir det naturligtvis väldigt mycket trassel och stora problem för de berörda. Jag har inte hört att Kjell Mattsson haft några invändningar emot det här förslaget, som länsstyrelsen fört fram tidigare. Kjell Mattsson sitter ju bl.a. i länsstyrelsen, och enligt vad jag hört har Kjell Mattsson inte haft någon annan uppfattning än länsstyrelsen när det gäller uträkningen av stödet. Man har kommit fram till att minimum är 49 miljoner för att klara de problem som uppstår. Utskottsmajoritetens förslag innebär alltså att det inte finns några pengar för sysselsättningsstöd till företagen i Stenungsunds kommun med den ram som utskottsmajoriteten föreslagit. Därför får jag hoppas att en hel del borgerliga företrädare, som har anknytning till de här orterna, tar sitt förnuft till fånga och stöttar de socialdemokratiska reservationerna.
Herr talman! Till skillnad från Lennart Nilsson har jag inte brytt mig om vad olika personer varit ute och pratat om, utan jag har utgått från vilka rent praktiskta insatser de statliga organen — och det är dem som en regering ytterst har att tillgå — har gjort. Jag har då konstaterat att man gjort allt som varit möjligt att göra för att snabbt se till att de trafikmässiga svårigheter som uppstod kunde övervinnas genom att man fick till stånd färjeoch personbåtstrafik och att man mycket snabbt har kommit i gång med brobygget. Den utredning som länsstyrelsen gjorde har ju spökat mycket. Jag vill konstatera att man i länsstyrelsens utredning först kom fram till en summa på 81 milj.kr. Men när regeringen sedan föreslog att de 14 miljoner, som enligt utredningens förslag skulle gå till kommunerna, skulle reduceras till 9 miljoner var det ingen som opponerade sig, utan man godtar att 9 miljoner är den rätta summan här. Länsstyrelsen har sedan själv räknat om den biten och kommit fram till att de 81 miljonerna skulle kunna dras ner till 49 miljoner — dvs. att med avdrag för de 9 miljoner som går till kommunerna återstod 40 miljoner, vilket är det yrkande som socialdemokraterna ställt sig bakom. Det pågick alltså en diskussion mellan länsstyrelsens utredare och transportrådet, där man trätte om hur lång väntetiden är i verkligheten. Man har också räknat på olika områden. Från majoritetens sida delar vi den uppfattning som förs fram i regeringens proposition — att det behövs 25 milj.kr. totalt. Men eftersom vi gjort vissa ökningar har vi tyckt att det varit riktigt att lägga till några miljoner, och vi har kommit fram till att ett påslag med 4 miljoner är en väl avvägd summa. Frågan om huruvida jag har varit inblandad när det gäller de 81 miljonerna och de 41 miljonerna tycker jag att jag klarat ut i pressen. Det här är alltså ett uppdrag som länsstyrelsen såsom tjänstemannaorgan har haft för regeringens räkning och expedierat dit. Detta har vårt läns förtroendemannastyrelse aldrig befattat sig med utan bara haft som rapportärende. Jag tycker att Lennart Nilsson skulle kunna acceptera att det faktiskt förhåller sig på det sättet.
Herr talman! På en punkt är jag överens med Kjell Mattsson. Han sade att 17 december 1980 haninte lyssnar på representanter som åker omkring och pratar. Vi kan alltså vara överens om att man i fortsättningen inte skall ta på allvar vad kommunikationsministern åker runt och pratar om.

Det kom också fram under utskottsutfrågningen med deltagande av representanter från länsstyrelsen, transportrådet, handelskammaren samt representanter för kommunen och näringslivet på Tjörn.
Herr talman! Lennart Nilsson fäste sig tydligen bara vid vad kommunikationsministern hade sagt och tyckte det var bra av Göteborgs-Posten att häckla honom. Däremot brydde sig Lennart Nilsson inte om att se efter om de åtgärder som man skulle ha kunnat förvänta från kommunikationsdepartementet överensstämde med vad ministern hade sagt. I mitt anförande talade jag om att man hade vidtagit alla tänkbara åtgärder och faktiskt hade fått beröm för en mycket snabb hantering. Stora pengar har också satsats. Det finns skilda underlag för att räkna fram ersättningsbeloppets storlek. Jag kan bara konstatera att det finns delade meningar om hur man räknar fram restid m.m. Naturligtvis finns det sådant som man inte ens har räknat med. Man utgår från att kommunikationerna till Tjörn alltid har fungerat perfekt. Men den som har åkt bil i området vet att det uppstod köer även på den tid då Almöbron fanns.

Herr talman! Civilutskottets ordförande har på ett utmärkt sätt redogjort för omständigheterna kring broraset och de vidtagna åtgärderna. Därför skall jag inte närmare gå in på den saken. Det har nu snart förflutit ett år sedan Almöbron påseglades och raserades. Situationen för oss i denna region — Tjörn, Orust och Stenungsund — förändrades på ett dramatiskt sätt natten den 18 januari i år. För de anhöriga till brokatastrofens offer blir ingenting som förut, dem kan vi inte hjälpa. Livet går dock vidare, om än under pressade förhållanden. En tröst är att vi i dag kan se den nya brons pyloner resa sig högt över omgivningen, och nästa år vid denna tid skall vi återigen ha en fast broförbindelse. Det gäller att fram till den tidpunkten lindra de skadeverkningar som raset förorsakade för kommunerna, näringslivet och enskilda personer. För den här regionen är det ju livsviktigt att näringslivet fungerar tills den nya bron står färdig.

Vi bor ju i området och känner väl till förhållandena. I propositionen ingick inte något stöd till företagens transporter med egna bilar. Inte heller fanns det något selektivt stöd anvisat till de företag som har drabbats särskilt hårt. Vi ansåg det nödvändigt att även dessa fick hjälp. Vi har i vår motion inte fastställt några ramar, utan vi har funnit det angeläget att ge regeringen till känna att den vid den slutliga utformningen av stödet även bör disponera medel till dessa ändamål. Utskottet har anfört detsamma. Det är vår förhoppning att de 20 miljoner som utskottet föreslagit skall utgå till näringslivet kommer att minska konsekvenserna av olyckan och lindra svårigheterna. Det har talats mycket här om att vi motionärer tycker som socialdemokraterna men att vi inte får visa det. Vi har faktiskt bedömt att 20 miljoner i det här läget ändå är ett gott stöd. Sedan får framtiden utvisa hur det fungerar. Kommunministern har ju i sin proposition anfört det som civilutskottets ordförande också framhöll, nämligen att skulle det uppkomma allvarliga problem ur sysselsättningssynpunkt, bör behovet av åtgärder övervägas inom ramen för ordinarie arbetsmarknadsoch industripolitiska bedömningar. Herr talman! Vår motion har i sin helhet fått en mycket positiv behandling i utskottet, varför jag yrkar bifall till civilutskottets hemställan i betänkandet 1980/81:10.
Herr talman! Det är bara att konstatera att Siri Häggmark och de andra motionärerna tycker som vi socialdemokrater men att de inte tar konsekvenserna och föreslår mer pengar. Man tror väl egentligen inte på vad man själv skriver, att man vill utöka stödet med 4 milj.kr. för att kunna klara egentransporter, för att kunna klara ett selektivt stöd och dessutom att det selektiva stödet skall utgå även till företag i Stenungsund. I stället för att gå olika omvägar och hålla på och bolla fram och tillbaka med de här sakerna vore det naturligt att motionärerna nu anslöt sig till vårt förslag. Vi föreslår ju en ram som medger bistånd till företag och kommuner. Det viktiga här i dag är att det finns pengar till förfogande för att klara problemen.
Herr talman! Lennart Nilsson läser tidningar, och det gör även jag. Jag läser faktiskt ibland tidningar med en viss skepsis. Är man journalist, måste man så att säga ha en viss snärt på det hela, och det är alldeles självklart att det här speciella fallet med oss tre borgerliga motionärer var extra Jag vill ändå säga att i det här läget är 20 milj.kr. pengar. Eftersom jag bor på ön och känner de människor som lever och verkar där, vet jag att det trots alla svårigheter och trots alla här uppräknade bedrövligheter finns en sedan generationer nedärvd förmåga att klara sig. Jag tror faktiskt att det är många som tycker att 20 miljoner i stöd ändå kan klara av det värsta.

Herr talman! Vi har en tid vant oss vid att få dåliga propositioner från regeringen. Den nu behandlade propositionen är så dålig att alla talare före mig har varit överens om att den måste bättras på. Både utskottets majoritet och reservanterna är alltså helt ense på den punkten. Om regeringens förslag hade gått igenom, hade det inneburit omedelbar nedläggning av företag på Tjörn. Kronofogdemyndigheten har avgörandet i sin hand när det gäller en del företag som är restförda för skatter och sociala avgifter. Men kronofogdemyndigheten avvaktar alltså beslutet här i dag. Lennart Nilsson har på ett bra sätt redovisat vår kritik mot regeringens förslag. Jag kan ansluta mig till den. Utskottets majoritet har rättat till en del av regeringens missar men får ändå inte med det väsentliga, nämligen att det kostar pengar. Siri Häggmark och jag mötte för 14 dagar sedan på Tjörn företrädare för länsstyrelsen, handelskammaren, näringslivet samt kommunen. Vi fick då ganska klara besked av landshövdingen och representanter för handelskammaren om att länsstyrelsens utredning och krav på 81 milj.kr. egentligen är det rimliga alternativet. Redan den summan är nämligen prutad. När man går in och granskar transportrådets bedömning av de beräknade förseningar etc. som finns i länsstyrelsens utredning, finner man att länsstyrelsens beräkningar stämmer men inte transportrådets. Som ett litet inpass i denna debatt vill jag nämna att jag i dag sökte en person på Tjörn för att kontrollera en uppgift. Det tog ett par timmar innan jag fick tag på honom, trots att jag visste att han var på hemväg. När jag nådde honom fick jag beskedet: ”Det blåser litet i dag, förstår du. Då kan vi bara köra med två färjor.” Det var således en mer än timslång kö till färjelägena. Sådan är verkligheten för människorna på Tjörn. Vi fick vid mötet också klart besked om att det socialdemokratiska alternativet på 49 milj.kr., dvs. detsamma som länsstyrelsens nya, hårdprutade alternativ, egentligen är för litet. Men det ger ändå vissa möjligheter att klara företagen och jobben. Både regeringens förslag på 25 milj.kr. och trepartimotionens förslag på 29 milj.kr. innebär att företag får läggas ned och att man till bekymren i övrigt på grund av broraset får lägga rädslan för arbetslöshet. Kjell Mattsson och Siri Häggmark hänvisar till att man har gjort en väl avvägd bedömning. Men det är inte riktigt på det sättet. Jag var med vid de långa och många resonemang vi hade om att förbättra regeringsförslaget. Och jag vet att bedömningen beror på att ni inte fick gå högre än de fyra miljonerna. Direkt till Siri Häggmark vill jag återge det som en företagare vid mötet sade till henne. Jag är säker på att hon mycket väl minns uttalandet: ”Du har givit oss sprutor i 25 år. Nu är det andra injektioner vi behöver.” De injektioner som behövs är alltså det som finns i s-motionen, nämligen stöd till egentransporterna, till sysselsättningen och även till företag i Stenungsund. Men det viktigaste är pengar som täcker allt detta. Vi har blivit beskyllda för att driva partitaktik. Vi har också blivit beskyllda för att lägga överbud. Detta är inget överbud. Det är ett bud i underkant, men det ger ändå vissa möjligheter. Vi vet att samhällets ekonomi är bekymmersami dag, men vi menar att det inte skall vara tjörnborna som skall bära en större del av ansvaret för samhällsekonomin än övriga svenskar. Därför tycker vi att de skall ha ett rimligt stöd. Sedan vill jag, herr talman, bara passa på att något kommentera ett yttrande av Kjell Mattsson. Vi riksdagsledamöter har ju inte så många tillfällen att lyssna på lokalradion. Men jag råkade en dag av en händelse få höra en intervju som Radio Göteborg gjorde med Kjell Mattsson efter det att utskottet hade gjort sitt ställningstagande. Och där kom en liten passus som löd ungefär så här: De företag som hade en sund ekonomi när broraset inträffade bör klara sig med det stöd vi föreslår.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

Herr talman! Jag har inte bara givit sprutor i 25 år. Jag tror att jag på ett ganska sällsynt sätt har kommit att lära känna människorna som bor här. Vi som väckte motionen kom fram till 20 milj.kr. vid vår bedömning. Ännu har inte pengarna utbetalats. Vi har möjlighet att återkomma, så i det läget är jag trots allt ganska optimistisk beträffande utskottets förslag. När en olycka av den här arten inträffar — det är ju en osannolik olycka — kommer känslorna i både svallning och dallring. Jag tror att vi liksom människorna i den här regionen skall hålla oss på jorden och inte alltför mycket överdriva problemen. Låt oss se vad vi nu kan göra, och låt oss se framtiden an.
Herr talman! Jag vill gärna fortsätta att vara optimist. Jag är bara rädd för att Siri Häggmark överbetonar sin optimism. Jag tror nämligen på de redovisningar som är gjorda såväl av länsstyrelsen och kommunen som av näringslivet. Jag tror därför att det blir svårigheter för dem. Jag hoppas naturligtvis, liksom Siri Häggmark, att de skall klara sig. Men de behöver alldeles säkert det minimistöd som vi socialdemokrater har föreslagit.

Herr talman! Jag har lärt mig under den här hösten att man inte brukar gå uppi debatten och säga någonting, när man fått alla krav tillgodosedda — det är efter vad jag förstår inte vanligt. Nu har jag inte någon särskilt stor ambition att vara vanlig, utan jag har större ambition att få vara mig själv, så därför vågar jag ta ett par minuter av kammarens tid i anspråk i alla fall. Först och främst skulle jag vilja understryka att det finns all anledning att ge en eloge till de människor och myndigheter som har varit inblandade i den här frågan. Det har varit och är en väldig påfrestning på området, och det görs stora insatser. Det andra jag skulle vilja säga är att jag har aktualiserat en fråga som jag avser att komma tillbaka till, och det är definitionen av uttrycket katastrof. Det har nämligen varit litet problematiskt med detta. När en bro rasar anses det inte vara en katastrof i betydelsen naturkatastrof — det är det naturligtvis inte heller fråga om — men för de människor som detta drabbar och som kanske jämför det med vad som hände utanför Göteborg när jorden började röra på sig, är det nog litet svårt att förstå vari skillnaden ligger. Jag tror att det finns anledning att se närmare på frågan hur man skall definiera ordet katastrof i fortsättningen.

Herr talman! Jag vill först instämma i Kjell Mattssons redovisning av utskottets bedömning och även i det som Siri Häggmark tidigare har sagt. Visst var broraset en katastrof. Det medförde tragik. Det medförde ekonomiska påfrestningar för enskilda, företag, näringsliv och kommuner i hela regionen — Orust, Tjörn och Stenungsund. Katastrofen då var nästan bedövande. Den medförde också trafikproblem, vilka vi som bor ute på öarna starkt känner av. Så långt det rimligen var möjligt gjordes omedelbara insatser. Nya och förstärkta båtoch färjetrafikmöjligheter öppnades för oss. Det går helt naturligt inte att räkna med att förstärkningarna kan ersätta bron. Man kan inte ersätta den bro som bara försvann ur trafiken med andra trafikmedel. Det har alla människor i området fått känna av, inte minst de ca 1500 personer som dagligen pendlar från Tjörn och de drygt 800 från Orust som skall söderut till sina arbeten varje dag. Vi skall självfallet med glädje välkomna en återuppbyggd Almöbro, som väntas bli klar om ganska precis ett år. Regeringens hittills vidtagna åtgärder har ingalunda som nyss påstods fallit platt till marken. Det kan vi som bor där ute helt klart säga. Åtgärderna har hjälpt oss mycket. Arbete och pengar har satsats för att så långt som möjligt klara trafiken i väntan på återuppbyggnaden av bron. I utskottsbetänkandet Nr 53 nämns summan 213 miljoner. Det vi nu skall besluta om är stödet till kommuner och näringsliv. Jag delar propositionens bedömning när det gäller anslaget med 16 milj.kr. I en trepartimotion har vi, eftersom vi ansett det angeläget bl.a. att transporter med firmabilar kan omfattas av stödet, enats om att föreslå en ökning med 4 miljoner, vilket utskottsmajoriteten har ställt sig bakom. Jag vill tillägga att vi faktiskt har tänkt själva när vi har skrivit motionen. 1954 fattades beslut om byggande av Tjörnleden. Samtidigt beslutades att också Stenungsundsbron skulle byggas. 1960 kunde Tjörnleden tas i bruk. Utvecklingen visade snabbt att även beslutet om Svanesundsbron behövde förverkligas. Vägverket framräknade för mycket länge sedan prognoser när det gäller Svanesundsbron. Vägverket gjorde likaså för många år sedan en | trafikutredning, i vilken den prognostiserade trafiken betraktades som skrämmande i förhållande till trafikledernas kapacitet. Exempelvis fick Orust kommun en uppmaning att begränsa bebyggelsen på grund av att vägnätet ej klarade trafikbelastningen. Framkomligheten var tidvis oacceptabel. Representanter för kommuner och näringsliv har därför på olika sätt och vid ett flertal tillfällen framfört våra önskemål och pekat på behovet av att beslutet från 1954 om bro vid Svanesund förverkligas. Kraven har varit ihållande. 1974, exempelvis, alltså 20 år efter brobeslutet, höll vi — alla ute på Orust, oberoende av partifärg — fortfarande på med att framföra våra krav på att brobyggandet skulle sättas i gång. Nu äntligen finns bron med i planen. Det blir byggstart 1988. Jag anser det i dag vara rätt att även referera till påtryckningarna under dessa många år. Trots en socialdemokratisk majoritetsregering, trots socialdemokrater i beslutande instanser och trots ekonomisk tillväxt i landet hände det ingenting under alla dessa år. Om vi tidigare hade vunnit gehör för ett förverkligande av bron, kunde vi i dag ha besparats många bekymmer och stora kostnader i olika sammanhang. När Almöbron blir färdig har vi trots allt kvar den trängda trafiksituation som fanns redan före raset. Därför är det angeläget att vårt behov av Svanesundsbron inte glöms bort. Vi på Orust, och f. ö. människorna inom ett ännu större område, är beroende av Tjörnleden och av att bron där blir färdigställd. Vi är beroende av denna bro tills Tjörnleden kan avlastas med hjälp av en Svanesundsbro. Herr talman! Jag vill yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag vill bara säga till Märta Fredrikson att vi i dag diskuterar Almöbron och konsekvenserna av brons ras. Svanesundsbron skall vi gärna diskutera vid ett annat tillfälle.

Herr talman! När riksdagen nu står i begrepp att fastställa den inkomstskatteskala som skall gälla för 1981, så kan man konstatera att den borgerliga majoriteten har gjort en väsentlig reträtt från den heliga indexregleringen. Tidigare har nämligen alltid hävdats att ingen skulle få höjd skatt på grund av att inflationen urholkade penningvärdet. I det nu föreliggande förslaget har man på en viktig punkt gått ifrån denna regel. Om oljeoch energipriser går upp skall detta inte påverka index, inte ens om uppgången ligger i nivå med övriga priser. Genom den begränsningen får en oljeoch energiprishöjningt.o.m. dubbel effekt, om den blir större än övrig prisstegring. Det finns naturligtvis inga sakliga skäl att ta bort energikostnader från ett konsumtionsprisindex som skall styra skatteskalan, utan anledningen måste vara en annan. Troligen är det väl så, att de uttalanden som gjorts om att ingen kan kompensera sig för utifrån kommande oljeprishöjningar är det verkliga skälet. Vi måste dock erkänna att majoriteten på en punkt har varit konsekvent — man bortser från alla indirekta skattehöjningar. Från vårt håll har vi åtskilliga gånger kritiserat det förhållandet att t.ex. spritoch tobaksskattehöjningar skulle kompenseras via sänkta inkomstskatter. Däremot har vi svårt att förstå varför kostnadsökningar för exempelvis uppvärmning av fastigheter inte skall få ingå i ett index, när priserna på alla andra importerade varor får göra det. På en mängd olika områden blir det ju prisstegringar på grund av att priserna utomlands ökar, och dessa får räknas med i index. Om exempelvis guldoch silverpriser stiger, får man skattekompensation för detta. Samma sak gäller räntehöjningar. Detta är naturligtvis oerhört inkonsekvent. Vad utskottsmajoriteten reellt nu gör är att egentligen odugligförklara det indexberäknade skattesystemet, även om man inte erkänner detta öppet. Indexregleringen av skatterna har i praktiken aldrig fungerat fullt ut. Varje år som den varit i kraft har man använt mycket stora summor för att rätta till felaktigheter i skalornas konstruktion, och samma är förhållandet i år. Alla är vi överens om att vi måste mildra marginalskatteeffekterna i vanliga inkomstlägen för heltidsarbetande. Det betyder att indexregleringen inte under överskådlig tid kommer att kunna användas ensamt, utan vi måste också göra andra saker. I detta läge är det närmast obegripligt att den borgerliga majoriteten så envist hänger fast vid det nu stympade systemet. Det enda skälet jag kan se för att göra detta är att man absolut vill garantera stora skattelättnader för dem som har inkomster som ligger långt högre än vad det stora flertalet har. Från vårt håll har väl kritiken mot indexregleringen varit hårdast av fördelningspolitiska skäl. Vi menar att de som har de högsta inkomsterna och inte behöver använda varje krona av inkomsten till livets nödtorft har lättare att klara inflationen än de som lever under knappare omständigheter. Vi menar också att i ett läge då det inte går att få full kompensation i lönekuvertet för prishöjningarna så är det fel att ge dem som tjänar mest bättre kompensation än andra genom indexreglerade skatter. Även om vi alltså mest har angripit indexsystemet av fördelningspolitiska skäl så finns det även andra brister i systemet av mera teknisk art. För att göra en avtalsuppgörelse på arbetsmarknaden möjlig i våras tvingades man lägga fram en särskild, förhöjd skattereduktion för heltidsarbetande i något lägre inkomstlägen. Denna skattereduktion gjorde skatteskalan nästan obegriplig och komplicerad. Den var obegriplig ur den synpunkten att man i ett högre inkomstläge skulle få en lägre marginalskatt äni ett lägre inkomstläge. Den skall finnas kvar även för kommande år för att inte snedvrida skatteskalans effekter. Det är obegripligt att inte regeringen nu inarbetade skattereduktionen i skalan, när man ändå var på väg och plockade om en del procentsatser. Ett annat tekniskt fel med indexreglerade skatter är av konjunkturpolitisk art. Indexet vilar på en historisk inflation och inte på den förväntade under den tid skatteskalan skall gälla. Om vi fram till augusti 1980 hade en inflation på en mycket hög nivå så får vi en skatteskala därefter för 1981, trots att man förväntar sig att inflationstakten under 1981 kanske inte skall vara mer än hälften, och man inrättar den ekonomiska politiken därefter. Jag tror att de flesta är överens om att den indexreglerade skatteskalan inför 1980 års avtalsrörelse bäddade för en arbetskonflikt och att denna kom trots den i hast tillsnickrade nya eller förhöjda skattereduktionen. Riskerna är stora för en upprepning inför 1981 års avtalsrörelse. Den för de vanligaste inkomstgrupperna så snedvridande indexregleringen finns kvar, och LO måste presentera höga krav för sina vanligaste grupper för att de inte skall släpa efter vid en sammanvägning av skatter och löner. Det är i detta läge som de socialdemokratiska reservanterna åter kräver att indexregleringen skall upphävas helt, och inte bara till 15 eller 20 26, som regeringen och utskottsmajoriteten föreslår. Om inte den skamfilade indexregleringen hänger som en tvångströja över lagstiftarna, så finns det möjlighet att börja från ett nolläge och konstruera en bättre skatteskala, en skala som passar den förväntade inflationen bättre och som gör det möjligt för arbetstagarorganisationerna att presentera lönekrav på betydligt lägre nivå. Kring dessa beräkningar har alltså socialdemokraterna byggt upp sitt förslag till 1981 års skatter. För alla inkomsttagare med mellan 40 000 och 80 000 kr. i årsinkomst innebär vårt förslag en ökning av den disponibla inkomsten med mellan 1 och1,5 26 mera än regeringens förslag eller med mellan 400 och 750 kr. uttryckt i reda pengar. Inom den nämnda inkomstmarginalen ryms det allt övervägande flertalet av landets heltidsarbetande inkomsttagare. Socialdemokraternas förslag ger alltså löntagarorganisationerna möjlighet till ett mera begränsat lönekrav, som jag tidigare omnämnt. Reservanternas förslag gör det möjligt för alla med inkomster mellan 35 000 och 100 000 kr. att bibehålla oförändrad köpkraft vid 7 96 inflation och 7 Jo nominella inkomstökningar. Det socialdemokratiska förslaget innebär dock ett skattebortfall som beräknas till 1,5 miljard kronor mer än kostnaderna för regeringens förslag. För att kompensera detta bortfall föreslås en höjning av folkpensionsavgiften med 1 Jo. Detta kan också ses som ett led i vår strävan att gå ytterligare ett steg på vägen att omväxla inkomstskatt till produktionsskatt. Självfallet måste löntagarorganisationerna ta hänsyn till att löneutrymmet på detta sätt begränsas med denna procent. Mot detta skall samtidigt ställas det förhållandet att det socialdemokratiska förslaget vid en 7-procentig inflation ger löntagarna bevarad köpkraft vid 3-4 7Zo mindre lönehöjning än vad regeringens skatteförslag ger. De skattesänkningar för de stora grupperna som socialdemokraterna genomför är möjliga dels genom att skattebortfallet blir större, dels genom att man föreslår en annan fördelning än regeringen gör. Vi anser således att inkomsttagare som ligger ett stycke över 100 000 kr. i årsinkomst har lättare att klara sig och därför inte behöver ha samma kompensation för inflationen som de som har mindre inkomst. Den år 1979 genomförda marginalskattespärren anser vi också felaktig. Vad vi främst vänder oss emot är att höginkomsttagare i kommuner med hög kommunalskatt inte behöver betala kommunalskatt fullt ut på alla inkomster. När marginalskattespärren infördes blev det på en gång mycket stora skattesänkningar för dem som minst behövde dem. När kommunerna sedan höjer skattesatserna gör marginalskattespärren att kommunalskatten blir regressiv, dvs. ju mera man tjänar, desto lägre blir den kommunala skattesatsen. Detta kan naturligtvis inte accepteras av de kommunernas skattebetalare som betalar kommunalskatt fullt ut. Vi reservanter yrkar alltså att riksdagen måtte besluta avskaffa marginalskattespärren. Herr talman! Anita Johansson kommer i ett senare anförande att ta upp de socialdemokratiska reservationer som jag här inte har berört, varför jag nu ber att få yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna 1, 2 och 5.

Herr talman! Vi kommunister anser att en riktig skattepolitik måste vara till för att minska skattebördorna för dem som har sämre bärkraft och öka bördorna för dem som kan bära mera. Även om jag inte var någon särskilt flitig elev i den gamla folkskolan, så fick jag i alla fall lära mig att det var rätt att bära varandras bördor. Det tolkade jag som ett uttryck för solidaritet. För den borgerliga regeringen verkar det som om det begreppet inte existerade. Eller är det så att man menar att de skattebördor som rätteligen borde bäras av de rika nu skall lastas över på dem som har det sämre, för att de som har högre inkomster skall slippa undan? Det verkar så. De skattepolitiska förändringar som genomförts sedan de borgerliga fick regeringsmakten för fyra år sedan har också haft den profilen. De har varit till nackdel för den stora massan av vanliga löntagare, medan höginkomsttagare, aktieklippare och diverse spekulanter har sluppit undan och t.o.m. fått lättnader. De progressiva inslagen i skattesystemet har genom olika åtgärder minskats. En förskjutning från direkta skatter till indirekta har skett, och det har varit en viktig del i den borgerliga omfördelningspolitiken. Vi från vpk har alltid bekämpat den här utvecklingen. Vi har lagt fram en rad förslag som syftat till en rättvisare skattepolitik: Vi har drivit kravet på att slopa momsen på maten. Vi har krävt en skärpt beskattning av stora förmögenheter. Vi har krävt skärpt beskattning av realisationsvinster. Vi har krävt att aktier skall momsbeläggas. Vi har krävt genomgripande förändringar i avdragssystemet. Vi har också krävt förändringar i skattesystemet genom en övergång till produktionsskatt och till statskommunal enhetsskatt. Jag skulle kunna rada upp mängder av argument som visar att den skattepolitik som vi föreslår är en riktig politik, mängder av argument som av vanliga inkomsttagare och vanligt folk uppfattas som riktiga och hederliga. Men vad hjälper det, när regeringen hela tiden tar nya initiativ till skatteförslag som innebär nya lappar i det skattepolitiska lapptäcket, samtidigt som man benhårt håller fast vid en politik som bara gynnar regeringens egna uppdragsgivare: höginkomsttagare, bolagsherrar och folk som lever av arbetsfria inkomster? Regeringens nu framlagda förslag till förändringar i inkomstskatteskalorna och fasthållandet vid indexregleringen gynnar högre inkomsttagare. Det går inte att framställa det som rättvist att ge en inkomsttagare med 100 000 kr. i årsinkomst en skattesänkning med över 3 000 kr., samtidigt som en som tjänar 50 000 kr. bara får 666 kr. i skattelättnad. Den högre inkomsten ger alltså fem gånger så stor skattelättnad som den lägre. Skillnaden blir ännu större ju högre inkomsten är. Vänsterpartiet kommunisterna godtar inte en sådan fördelning av skattesänkningarna. Vi menar att indexregleringen måste slopas, och de resurser som då kommer att stå till förfogande skall användas för skattelättnader i de mest vanliga inkomstlägena — mellan 30 000 och 80 000 kr. i årsinkomst, har vi föreslagit. Därför har vi föreslagit ett provisorium med en extra skattereduktion. 1500 kr. skall få dras av från skatten vid inkomster mellan 30 000 och 80 000 kr. I motionen redovisas hur skattereduktionen verkar i andra inkomstlägen. Över 80 000 kr. sker en avtrappning, så att reduktionen helt upphör vid en inkomst av 117 500 kr. En liknande avtrappning sker neråt, under 30 900 kr. Den skattepolitiska profil vårt förslag har skulle ge verkliga lättnader för de inkomstgrupper som bäst behöver det. Förslaget innebär också att de mest uppenbara orättvisorna i regeringsförslaget tas bort. Skillnaden mellan regeringens och vänsterpartiet kommunisternas förslag gäller både den konkreta utformningen av skatteskalorna för nästa år och skattepolitikens inriktning. Regeringsförslaget är en fortsättning på orättvisorna, som gynnar högre inkomster på lägre inkomsters bekostnad. Vpk:s förslag är ett led i strävandena att använda skatterna i en politik för utjämning av inkomstoch förmögenhetsskillnader. Jag vill dock betona att det krävs betydligt mer djupgående åtgärder för att åstadkomma att skattepolitiken i sin helhet blir rättvis. Men vi kan absolut inte godta att justeringarna nu används för att öka orättvisorna. Sådana justeringar måste i stället användas på motsatt vis — för att minska orättvisorna. Till de grupper som fått vidkännas standardförsämringar genom inflationen och regeringens politik hör folkpensionärerna. Vi har tidigare från vpk krävt att avdraget för pensionärerna bör utformas så att ingen beskattningsbar inkomst uppkommer vid en taxerad inkomst som motsvarar folkpension och pensionstillskott plus en viss sidoinkomst. Tidigare har vi föreslagit att detta skall gälla en sidoinkomst på 1 000 kr., men med hänsyn till inflationen har vi nu gjort en uppjustering av beloppet till 1500 kr. Skatteutskottet menar att en utredning om folkpensionärernas beskattning bör avvaktas. Utskottet kan dock inte ange när denna utredning är klar, och därför tycker vi att vårt förslag bör antas. Det kan inte vara rätt att folkpensionärerna drabbas av en orimlig ordning samtidigt som hela frågan om deras beskattning utreds. Det går precis lika bra att lindra bördan under den tiden som att låta den förvärras — eller hur? När det gäller avdragsrätten för frivilligt periodiskt understöd har vi från vpk tidigare fört fram att den rätten borde tas bort. Den har utnyttjats på ett mycket tveksamt sätt. Nu föreslår man visserligen inskränkningar i avdragsrätten gentemot tidigare, men vi hävdar ändå att denna avdragsrätt måste tas bort. F. ö. borde hela avdragssystemet ses över. Tiden är sedan länge mogen att göra genomgripande förändringar i hela skattesystemet. Lapptäcket består ju av allt fler lappar, och det går inte att få dit flera utan att lapptäcket helt förlorar sin form och funktion. Och f. ö. fungerar täcket bäst för den som redan har det varmt. Småfolket får huttra. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga yrkanden i motion 124.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 16 framläggs förslag om skatten på 1981 års inkomster. Även om det ekonomiska klimatet är hårt föreslås vissa lättnader i skatteuttagen. Således föreslås att den tillfälliga höjningen av den särskilda skattereduktionen om högst 500 kr., som infördes 1980, skall bestå också under 1981. Denna reduktion medges i inkomstskikten mellan 40 000 och 76 600 kr. Därjämte består den indexreglerade särskilda skattereduktionen för 1981. Denna uppgår till 560 kr. och utgår till alla oavsett inkomstens storlek. Därutöver föreslås vissa sänkningar av marginalskatten i skikten mellan 76 000 och 96 000 kr. Sammanlagt medför förslaget i propositionen sänkta skatter i ett brett skikt av inkomstskalan. Som grund för skatteskalan 1981 ligger den skatteskala som fastställdes 1980. Beslutet om indexregleringen ligger fast, även om regeringen i viss mån tagit hänsyn till den debatt som fördes här i kammaren för ett år sedan. Herr Wärnberg var då kritisk emot den inverkan som oljeprishöjningar haft på indexregleringen. Jag instämde så till vida att man enligt min uppfattning borde se över grunderna för indexeringen. Nu har basenheten, som ligger till grund för skatteskalans skiktgränser, reducerats från 6 500 kr., som det enligt gällande regler skulle ha utgjort, till 6 400 kr. Detta medför att en miljard kronor friställs, och av dessa skall 850 miljoner användas för bibehållande av den tillfälliga höjningen av den särskilda skattereduktionen. Återstoden, 150 miljoner, används för den marginalskattesänkning som jag tidigare nämnt. Basenheten skall också i fortsättningen följa förändringar i det allmänna prisläget. Dock skall vid fastställande av basenheten i fortsättningen bortses från alla indirekta skatter, tullar, avgifter och subventioner. Dessutom skall bortses från direkt inverkan på prisläget av ändrade energipriser. De energipriser som f. n. ingår i konsumentprisindex och i fortsättningen skall utgå är fjärrvärme, eldningsolja, hushållsgas, elström och bensin. De nya beräkningsgrunderna skall tillämpas första gången vid fastställande av basenheten för inkomståret 1982. Men som jag redan tidigare har sagt görs en viss reducering av basenhetsbeloppet redan i förslaget för inkomståret 1981. Trots detta är socialdemokraterna lika missbelåtna med indexeringen i år som tidigare. Dock har talet om att man, om vi slopar indexeringen av skatteskalorna, kan förstärka statskassan med ca 7 miljarder helt tystnat. Jag förstår detta. När socialdemokraterna har utformat sitt förslag till skatteska lor för 1981 har de ingalunda förstärkt statskassan utan i stället har det Nr 54 behövts 1,5 miljard mer än vad förslaget i propositionen innebär. Vid den jämförelse som görs i reservationen mellan det socialdemokratiska förslaget och regeringens bortser man helt från den ökade utgiftsbelastning som drabbar alla inkomsttagare genom den höjda folkpensionsavgiften. Även om uppbörden av denna avgift sker via arbetsgivare drabbar den ändå till sist hela det svenska folket, antingen genom en fördyring av varor och tjänster eller genom konsekvenserna av att det blir allt större svårigheter för svenska varor att konkurrera med utlandsmarknaden. Detta gäller såväl här hemma som vid export. Trots att skattereduktionen, innebärande avdrag på den slutliga skatten, är klart inriktad på de lägre inkomstklasserna och mellaninkomstklasserna är socialdemokraterna motståndare också till detta förslag. Man kan fråga sig varför. Om jag lyssnade rätt till Erik Wärnberg finner jag att han är mest kritisk emot systemet, mindre kritisk emot resultatet. Man kan alltså fråga sig varför socialdemokraterna fäster sig så hårt vid utformningen när de ändå — om jag förstått rätt — accepterar det resultat som den kommer att innebära. Socialdemokraterna går också emot 80-85-procentsregeln. Visst kan det också där finnas vissa brister, men när vi inte har lyckats föra samma linje i lönepolitiken — och där har socialdemokraterna ett mycket stort inflytande — som man avsett i skattepolitiken, då måste man tillgripa något medel för att inte driva upp löneläget alltför högt för vissa grupper. Vi vet allesamman att skattetänkandet har medfört att man vid avtalsförhandlingar i mycket stor utsträckning utgår från resultatet efter skatt. Effekterna blir också därefter. Det måste vara bättre att fastställa en övre gräns för skatteuttaget än att driva upp lönerna till en helt orimlig nivå. Nu förfäktar också socialdemokraterna att marginalskatten är för hög. För att man skall kunna sänka den bör också arbetsmarknadens parter vara med på en justering av löneläget. Nuvarande löner har ju fastställts med hänsyn till gällande skatteregler. Skall någon mera betydande förändring av marginalskatterna kunna ske, måste också löneläget förändras. Beträffande de övriga reservationerna har Erik Wärnberg sagt att Anita Johansson skall ta upp dem. Därför skall jag låta dessa två reservationer anstårtill ett senare inlägg. Erik Wärnberg tog i sitt anförande framför allt upp frågan om indexregleringen. Jag blev kanske något förvånad när Erik Wärnberg här vände sig mot att man tar bort effekterna av energikostnaderna. Om jag minns rätt var dessa effekter ett av de starkaste argumenten i kritiken mot indexregleringen i motsvarande debatt 1979. Därför förvånar det mig som sagt något att Erik Wärnberg i dag är kritisk mot detta. Vi har väl här helt klart för oss att den mycket stora energifördyring som har skett — nära nog en fördubbling av kostnaderna på något över ett år — är en kostnad som vi på något sätt måste vara med och bära bördan av allesamman. Och det är, som jag ser det, ett av motiven för den förändring som här har skett. När sedan Erik Wärnberg sade att indexregleringen skulle bädda för en 1 arbetskonflikt, blev jag ganska förvånad över det också. Egentligen tillkom indexregleringen just för att få fram ett system som skulle underlätta att åstadkomma avtal som hade längre löptid än ett år. Där skulle arbetstagarna vara garanterade att inflationen inte skärpte skatteuttaget. Att man här kommer fram till motsatsen förvånar mig, och jag beklagar att man gör den tolkningen. Om vi sedan ser på de skatteproblem vi i dag har, kan vi inte bortse från att svårigheterna i dagens situation framför allt har skapats av det skattesystem som tillämpats under det socialdemokratiska regeringsinnehavet. Man gick varje år ut och talade om att man sänkte skatten, men man sänkte den aldrig så mycket som inflationen egentligen hade höjt den. På det viset blev det en ständig höjning av det verkliga skatteuttaget. Om man hade fortsatt på det sättet under några år till, tror jag att också socialdemokraterna hade tvingats erkänna att det systemet inte hade gått att använda under någon längre tid ytterligare, för i så fall hade det stora flertalet av medelinkomsttagarna kommit upp i sådant skatteuttag att situationen nog hade blivit ohållbar också för socialdemokraterna. Erik Wärnberg talar vidare om att det förslag som socialdemokraterna nu har lagt fram också är ett led i strävan att lägga om skatten från direkt till indirekt skatt. Jag tycker det var ett ärligt uttalande av Erik Wärnberg. Men då skall man inte tala om att det ena skatteförslaget ger mer än det andra, för det är ju en skatteomläggning socialdemokraterna har föreslagit. Det finns all anledning att också räkna med den ökning av kostnaderna som en höjning av den indirekta skatten — denna gång via folkpensionsavgiften — innebär. Hans Petersson i Hallstahammar tog upp frågan om den nu sittande regeringens sätt att handlägga skattefrågorna och var kritisk mot den förskjutning som skett från direkt till indirekt skatt. Samtidigt kräver Hans Petersson att man mer och mer skall gå över till en produktionsfaktorsskatt. Det skulle ju bli ytterligare ett steg i en överflyttning från direkt till indirekt skatt. En arbetsgivaravgift som tas ut är under alla förhållanden, även i ett produktionsskattesystem, en utgift som belastar allmänheten, fastän det fördelningspolitiska resultatet då blir ett annat än vid en direkt beskattning. Vi kan inte för allmänheten dölja att också indirekta skatter — även om beloppen inbetalas av arbetsgivaren — drabbar hela svenska folket; det står klart för de allra flesta i dag. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till skatteutskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! Jag har några gånger sagt attt.o.m. indexregleringen under vissa omständigheter kan synas rimlig. De omständigheterna skulle i så fall vara: omiinflationen är precis lika hög vartenda år, framåt och tillbaka i tiden, om alla får en inkomst som exakt följer inflationsutvecklingen och får precis lika mycket påökt som inflationen stiger och om priserna på olika förnödenheter stiger ungefär lika mycket. Då kant.o.m. en indexreglering synas rimlig — om man anser att den skatteskala man har bestämt i Men de förutsättningarna inträffar aldrig, och det är det som gör att indexregleringen är fullständigt orimlig. Därför undrar vi, när man ändå vartenda år tvingas att göra om skatteskalan — på grund av att denna omständighet aldrig inträffar — varför man då skall ha den kvar som ett lik i lasten. Den bara hänger där, och man måste varje år korrigera den med andra åtgärder för att den skall bli någorlunda rimlig. I fjol tog jag oljan som ett exempel. Trots att regeringen hade sagt att ingen kunde kompensera sig för oljeprishöjningar, menade jag att man kompenserade sig för dem i alla fall, genom indexregleringen i skatten. Men nu har man gått så långt i regeringsförslaget att man inte ens ger möjligheter till kompensation för den vanliga inflationsutvecklingen, dvs. den inflationsutveckling som priserna på andra varor har. Även sådana saker som inte har ett dugg med oljan att göra tar man med, om de påverkar energipriserna. Det finns massvis med andra fall som är ännu värre än det här i nuläget: om guldpriset stiger ute världen, så påverkar det indexregleringen i Sverige, och det påverkar skattesystemet i Sverige, och likadant är det om silverpriset stiger, om kaffepriset och allt möjligt annat stiger. Det är ju värre än när oljepriset ökar. Och, ännu värre: om riksbanken bestämmer sig för en diskontohöjning för att hålla landets ekonomi i styr, så stiger därmed prisnivån i landet, och de som har höga marginalskatter kompenseras för den räntehöjningen just genom indexregleringen av skattesystemet. Fortfarande finns alla de här tekniska felaktigheterna kvar. Nu är min talartid snart slut, och jag hinner inte gå in på många fler exempel. Låt mig bara nämna en sak. Jag sade redan från början om skattesystemet för 1981 att vi måste ta hänsyn till den enprocentiga höjningen av folkpensionsavgiften. Men det gäller ändå bara 1 96, medan man kan gå ut med lönekrav som är 3 å 4 9 lägre.

Herr talman! Får jag inleda med att säga till herr Josefson att vi förutsätter att man gör årliga revisioner av skatteskalorna i stället för att ha den här indexregleringen. Då kan man på ett bättre sätt ta hänsyn till hur den ekonomiska situationen har utvecklats för dem som behöver de största skattelättnaderna för att bibehålla en dräglig levnadsnivå. Genom årliga skatterevisioner kan man också komma åt effekter på kommunalskatten, som ju är en djupt orättvis skatt, eftersom den drabbar alla procentuellt lika hårt, hur mycket man än tjänar. Vi har föreslagit 1 500 kr. i avdrag från skatten för dem som tjänar mellan 30 000 och 80000 kr. Jag förstår att man på den borgerliga sidan i skatteutskottet inte alls berör det här förslaget och dess principiella innebörd, dvs. att man i kronor och ören drar bort skatt för dem som ligger i sådana inkomstlägen att de behöver en förstärkning. Det är samma metodik som man brukar hävda att vi skall ha när det gäller lönepåslag, dvs. att vi skall räknai kronor och ören och inte i procent för att det skall bli riktigt. Med den borgerliga politiken tjänar den som har 100 000 kr. i inkomst ungefär 3 000 13 kr. i skattelättnad, medan den som tjänar hälften så mycket, dvs. 50 000 kr., och alltså har svårare att klara sig på sin lön, inte får mer än 600 kr. i skattelättnad. När den borgerliga politiken är genomförd har alltså den som tjänar 100 000 kr. fått mer än 2 000 kr. mer i fickan än den som tjänar 50 000 kr. Det tycker jag säger nog. Sedan till frågan om produktionsskatt. Det är märkligt att en person som sitter i skatteutskottet inte har mer reda på sig när det gäller vårt förslag om produktionsskatt. Det vittnar om att man avstyrkt förslaget och avfört hela frågan om produktionsskatt utan att ens ha satt sig in i vad det handlar om. Speciellt för en centerpartist borde det vara intressant att ta reda på att produktionsskatten gör det möjligt att bestämma skatten från olika synpunkter. Man kan beskatta omsättning, råvaror, energiförbrukning osv. Man kan ta hänsyn till produktionens samhälleliga nytta. Det är ett utmärkt sätt att styra produktionen åt det håll man vill. Om man tillmäter den centerpartistiska politiken något värde när det gäller miljöhänsyn, decentralisering och allt vad det är för någonting, skulle produktionsskatten kunna användas som ett styrmedel i sådana sammanhang. Ovanpå denna skatt kommer den statskommunala enhetsskatten. Den kommer att användas för att utjämna inkomstskillnader. Det är alltså en fördelningspolitisk skatt, som skall användas för att åstadkomma en utjämning. Så är det med den saken.

Herr talman! Erik Wärnberg sade att indexregleringssystemet under vissa omständigheter kunde vara rimligt. Jag tycker att det är ett visst erkännande, och vi har kanske nu kommit litet närmare verkligheten. Då kan man fråga sig vad det är vi egentligen tvistar om. Är utgångspunkten att vi skall utgå från den situation som uppstått på grund av inflationen eller skall vi ha en indexreglering och sedan årligen företa vissa justeringar? Nu har regeringen kritiserats ganska kraftigt för att man jämsides med indexregleringen också har genomfört årliga justeringar. Med herr Wärnbergs senaste inlägg har jag fått en bekräftelse på att regeringen på den punkten har handlat riktigt. Det har rått onormala förhållanden, som inte kunde förutses när man fattade beslutet om indexreglering. Det har uppstått så pass stora förändringar i prissättningen i landet att vi där har motivet till att man jämsides med indexreglerade skatteskalor också är tvingad att göra en årlig justering av skatteskalorna. Detta beror alltså på vad som skett, framför allt utanför vårt lands gränser. Erik Wärnberg är kritisk för att man tar med mer än oljepriset när det gäller att rensa bort vissa saker från indexregleringen. Men det är väl ändå så, Erik Wärnberg, att oljepriset i mångt och mycket är grundläggande för den prispolitik som tillämpas på energiområdet i övrigt. Hans Petersson i Hallstahammar säger att det är bättre med årliga ändringar av skatteskalorna. Det är ju sådant som sker genom att man jämsides med indexregleringen också har gjort justeringar av olika slag. Kommunalskatten behandlar vi inte i dag. Det finns väldigt många sätt att Nr 54 kompensera kommunerna och lösa problem. Vi har den kommunalekonomiska utredningens förslag, som ju inte bara upptar åtgärder som skulle tillämpas omedelbart utan också en del mera eventuella åtgärder som skulle genomföras på sikt. Denna fråga kan alltså lösas på annat sätt, men det är ju inte den vi behandlar i dag. När det gäller produktionsskatten vill jag upprepa vad jag sade förra gången, att oberoende av utformningen måste svenska folket gemensamt betala kostnaderna för den.

Herr talman! Herr Josefsons senaste inlägg förvärrar ytterligare detta med att energipriserna inte skall räknas med. Han säger att oljan är prissättande på så rasande mycket inom energiområdet, och därför bör den andra delen inte räknas med alls. Men oljan är också bestämmande för massvis av priser på hela plastområdet och på byggnadssidan, och för en mängd produkter på andra områden betyder oljepriset också rätt mycket. Där får det emellertid räknas med. Detta visar att det inte går att ha ett system, där man plockar bort 15 till 2070 av sådant som är väsentligt när det gäller levnadskostnaderna, exempelvis på hyresmarknaden. Det går inte att plocka bort detta från ett indexsystem och ändå få det att fungera. Min kritik emot indexsystemet gick också ut på att det är ett historiskt inflationsvärde som byggs in i skattesystemet. Jag tycker det är felaktigt att prisnivån något år tillbaka i tiden skall vara avgörande för hur skattesystemet skall se ut ett år framåt i tiden. Man bör enligt mitt sätt att se lägga skatterna så i dagens besvärliga situation på arbetsmarknaden, att skatterna passar in i det konjunkturläge och det ekonomiska läge som vi har framför oss. Det är därför som det socialdemokratiska förslaget är så oerhört mycket bättre än det borgerliga förslaget. Det ger mycket, mycket stora skattelättnader i de inkomstlägen där huvudparten av landets heltidsarbetande människor befinner sig. Det ger så stora skattelättnader att man trots folkpensionsavgiften kan lägga lönekraven åtminstone 3 70 under vad regeringsförslaget innebär, och det betyder väldigt mycket för att man skall kunna nå en uppgörelse på arbetsmarknaden. Herr Josefson sade att jag egentligen är mera kritisk mot indexsystemet än jag är emot själva resultatet av skattesystemet. Nej, det är jag inte — men det resultat som indexsystemet har skapat genom sin systematiska uppbyggnad leder till ett så allvarligt resultat, att kritik mot systemet och kritik mot resultatet är ungefär samma sak. Jag vill också säga några ord om 80-85-procentsspärren. Herr Josefson menade att om vi nu skall sänka marginalskatterna måste vi också ta hänsyn till löneläget. När gjorde ni det i fråga om 80-85 procentsspärren, herr Josefson? Sänkte ni de höga lönerna när ni införde marginalskattespärren? Ingalunda — ni gjorde en direkt skattesänkning utan vidare. Det var inte fråga om att anpassa löneläget till marginalskatten. Det 15 är ju ändå så att de personer för vilka 80-85-procentsspärren gäller har fått sina löner fastställda under det nuvarande skattesystemet, och man har tagit hänsyn till det.

Herr talman! Apropå de årliga ändringarna av och innehållet i skattepolitiken säger herr Josefson att vi inte behandlar kommunalskatten här. Det tycker jag är rätt typiskt för hela skattepolitiken. Man bortser när man skall justera skatteskalorna helt från en skatt som är lika hög för alla människor, oavsett hur mycket de tjänar —29 eller 30 kr. av hundralappen. Vårt förslag är utformat så, att vi när man kommer ner i 15 000 kr. i inkomst — vilket är en mycket liten inkomst — förutsätter sådana skattelättnader att det måste göras en omfördelning från kommunalskatt till statsskatt. Man måste alltså kompensera kommunerna på något sätt för att åstadkomma de skattelättnader som är nödvändiga för dem som tjänar så litet. Det är ju i detta avseende som den statskommunala enhetsskatten är så överlägsen det system man har nu. Med nuvarande system kan man ju inte justera hela skalan, utan man får hålla på med justeringar av statsskatten. Det finns ju människor som tjänar så litet att de knappt betalar någon statsskatt, och de kan ju inte få någon kompensation med ett system som bygger på det borgerliga synsättet. Jag tycker att detta avslöjas rätt tydligt när man ser på det borgerliga förslaget. Den som tjänar 200 000 kr. får enligt det borgerliga förslaget 4 734 kr. i skattelättnad. Den som tjänar något mer än en tiondel därav, 30 000, får 304 kr. i skattelättnad. Höginkomsttagaren blir alltså mer än 4 000 kr. rikare genom det här förslaget. Och sedan har man mage att säga att kostnaden skall betalas av svenska folket. Det är ingen homogen grupp. Vilka skall betala av det svenska folket? Vi sitter inte i samma båt, herr Josefson. Och om vi sitter i samma båt, så är den så lång att man inte ser vem som styr. Det är ju fråga om vem som skall betala de högsta skatterna, och det råder väl inget tvivel om att den som har en mycket högre inkomst kan betala mer. Varför lasta över bördorna på dem som har det sämre? Jag kan inte förstå vart centerpartiet har tagit vägen. Småfolkets och landsbygdens parti — det där får vi glömma, tror jag.

Herr talman! När det gäller frågan om oljekostnaderna och indexregleringen anser jag att diskussionen blir allt märkligare, med hänsyn till den debatt som vi hade förra året. Då framhölls oljekostnaderna som ett typiskt exempel på vad som påverkade indexregleringen på ett felaktigt sätt. I dag är Erik Wärnberg ytterst kritisk mot att man har tagit bort energikostnaderna. Jag tycker att detta inte går ihop. Beträffande skillnaden mellan det socialdemokratiska förslaget och regeringsförslaget vill jag säga att den skillnaden inte är så förfärligt stor. Den är ganska minimal om vi också räknar med de kostnader den enskilde får betala genom den höjning av folkpensionsavgiften som även ingår i förslaget men som inte finns med i den tabell som är framtagen i den socialdemokra Nr 54 tiska motionen. Erik Wärnberg säger: Sänkte ni lönerna också när ni införde 80-85 procentsregeln? Det gjorde man inte, och det är inte regeringen som har den möjligheten. I varje fall har man inte här i vårt land utnyttjat sådana möjligheter. Men jag kan vända på frågan och säga: Skall vi fortsätta och skapa ännu större problem för att komma fram till en lösning när det gäller denna grupp med mycket höga löner? Var och en begriper att om vi räknar efter vad man får behålla efter skatt, om man har en marginalskatt i närheten av 90 96, då finner vi att det blir en lönestegring av betydande omfattning som på olika sätt ökar kostnaderna i vårt samhälle. Det kan väl inte vara en önskvärd utveckling. Då måste vi försöka finna någon form för att lösa detta problem. För att man skall kunna göra det, för att man skall kunna åstadkomma en verklig sänkning av marginalskatterna, måste enligt min mening också arbetsmarknadens parter vara med och ta sitt ansvar. Om det går att åstadkomma detta, löses ju automatiskt det problem som Erik Wärnberg tar upp — att inte kommunalskatten tas ut i sin helhet i de fall då man går över den spärr som har satts. Det är detta som jag ser som det främsta motivet för att försöka rätta till det hela och hejda den utveckling som har pågått under en följd av år. Hans Petersson i Hallstahammar utgår från att inflationen skall skärpa skatten innan vi på nytt tar upp diskussionen om skatten för ett kommande år. Det är egentligen om detta diskussionen står — om man skall utgå från en ur realvärdesynpunkt oförändrad skatteskala eller om man först skall låta inflationen urholka penningvärdet och sedan ta detta som utgångspunkt. Man för här ett teoretiskt resonemang kring indexregleringen, och jag tror att vi skulle kunna anföra betydligt mer sakliga synpunkter.

Herr talman! Jag skall kommentera våra reservationer 3 och 4 vid skatteutskottets betänkande 16 och tänker börja med frågan om folkpensionärernas skattelättnader. För folkpensionärernas beskattning gäller särskilda regler. De vilkas huvudsakliga inkomst utgörs av folkpension skall beviljas ett extra avdrag för nedsatt skatteförmåga. Bakgrunden till detta, herr talman, är att den borgerliga majoriteten inte kunnat hålla prisökningen under kontroll. Regeringen föreslår att en viss uppjustering av det högsta sido-inkomstbeloppet skall göras från 5 200 till 5 400 kr. Till detta ansluter vi socialdemokrater oss. Regeringen föreslår vidare att motsvarande högsta inkomstbelopp vid 1982 års taxering sätts till 6 100 kr. Vi socialdemokrater finner att en ytterligare uppjustering av detta belopp är nödvändig. 17 Det råder, herr talman, en stor osäkerhet om dels hur prisutvecklingen blir 1981, dels hur pensionen skall bevara sin värdebeständighet. Det har tidigare för samtliga politiska partier framstått som ett bindande hederslöfte att pensionärerna skall ha kompensation för inflationen och prisstegringarnas verkningar. Vi socialdemokrater finner ingen anledning att svika dessa löften nu. För oss är det viktigt att inte försämra för redan utsatta grupper, såsom folkpensionärer. Det är därför som vi vill vänta och se hur prisstegringen blir 1981. Den borgerliga regeringens s.k. besparingar drabbar de svagaste grupperna i vårt samhälle — pensionärerna som varit med om att bygga upp vårt välfärdssamhälle. Det är pensionärernas skattelättnader som vi nu måste se över. Det är dessa grupper som främst drabbas. Inga ord och överslätande formuleringar om grundtrygghet kan dölja detta ofrånkomliga faktum. Förra torsdagen beslutade den borgerliga majoriteten här i kammaren om en urholkning av basbeloppet. Det är ett faktum. Utgångspunkten vid fastställande av den nya beloppsgränsen skall dock självfallet vara att folkpensionen inkl. pensionstillskott, liksom hittills, skall vara befriad från inkomstskatt samt att även i övrigt hänsyn skall tas till den begränsade skattekraften hos pensionärer med måttliga inkomster. Jag citerar från betänkande 16: ”Det förhållandet att ett förslag om högsta skattefria sidoinkomst för detta inkomstår måste bygga på antaganden om den framtida prisutvecklingen utgör enligt utskottets mening inte något skäl för att inte redan nu fastställa storleken av den beloppsgräns som skall gälla för skattefrihet. Ett bifall till s-:motionärernas förslag innebär att beloppsgränsen — om propositionen bifalls — kommer att vara 5 400 kr.” Det är tydligen inte utskottsmajoritetens vilja att tillförsäkra folkpensionärerna oförändrad köpkraft. Vi ämnar återkomma senare i denna fråga. Herr talman! Möjligheterna till avdrag för frivilligt periodiskt understöd har successivt förändrats under åren. I dag är det 5 000 kr. i sådant understöd som är avdragsgillt. Vi socialdemokrater anser nu, i det rådande ekonomiska läget, att avdrag för periodiskt understöd helt skall avskaffas. Andra former av understöd, s.k. legalt periodiskt understöd, dvs. i huvudsak understöd till makar eller förutvarande maka och minderåriga barn, bör emellertid ge rätt till avdrag även i fortsättningen. För detta talar en rad omständigheter. De sociala skäl som tidigare kan ha funnits för att tillåta denna typ av avdrag, dvs. för periodiskt understöd, har under årens lopp försvagats till följd av att samhällets åtgärder på det sociala området byggts ut. Vi socialdemokrater värnar om att basbeloppet inte får urholkas, att levnadsvillkoren för stora grupper, såsom pensionärer, ensamstående föräldrar och lågutbildade, inte får försämras. Jag tänker särskilt på en bit i sparpropositionen, stödet till studiecirkelverksamheten på 130 milj.kr. Listan skulle kunna göras mycket lång. I ”gröna faran”, alltså sparpropositionen, kan man i varje fall konstatera att vi behöver pengar till statskassan. Varför då inte slopa det periodiska understödet? Jag trodde faktiskt att det förslaget skulle vinna gehör hos de Nr 54 borgerliga i utskottet. Men ack nej! Jag förstår inte att man i detta ekonomiska läge har mage att inte biträda förslag som skulle innebära 150 miljoner per år till statskassan. Herr talman! 1972 års skatteutredning konstaterade att möjligheterna till skatteflykt genom avdrag för periodiskt understöd utnyttjades i ej obetydlig omfattning. Tillgänglig statistik visar dessutom att både andelen inkomsttagare som har avdrag för periodiskt understöd och det genomsnittliga avdragsbeloppet ökar med stigande inkomst. Låt mig ta ett konkret exempel. Herr Andersson ger sin mor ett understöd på 5 000 kr. Hans marginalskatt är 80 20. Hans mors marginalskatt är 10 90. Andersson betalar sin mors skatt på 500 kr. Andersson skulle ha betalat 4 000 kr. i skatt. Skatteförtjänsten blir alltså 3 500 kr. Av de skäl som jag här har redovisat yrkar jag bifall till de socialdemokratiska reservationerna 3 och 4.

Herr talman! Anita Johansson citerade några rader ur utskottsbetänkandet. Hade hon citerat också följande mening hade bilden blivit en något annan: ”Ett bifall till s-motionärernas förslag innebär att beloppsgränsen — om propositionen bifalls — kommer att vara 5 400 kr. även efter den 1 januari 1981 och detta kan medföra ett annat och högre preliminärskatteuttag. Utskottet tillstyrker därför bifall till propositionen och avstyrker motionen 133 i denna del.” Resultatet av ett bifall till socialdemokraternas reservation skulle bli raka motsatsen till vad Anita Johansson påstår. En del pensionärer som i dag inte betalar preliminärskatt skulle få göra det, och de som redan betalar preliminärskatt skulle få betala en högre. Regeringen har visat sin omsorg om folkpensionärerna genom att justera det fria belopp som skall tillämpas vid 1982 års taxering och genom att redan nu fastställa ett belopp som skall ge större utrymme för befrielse från preliminärskatt. Skulle det visa sig att preliminärskatten inte blir den riktiga finns givetvis möjlighet att justera den. Men jag anser att det är fel att i detta skede inte ange detta, så att man redan via preliminärskattesedeln kan hålla undan den grupp av pensionärer som enligt vad vi är överens om inte skall betala preliminärskatt. När det gäller det periodiska understödet var riksdagen i våras enig om en framställningen om ett förslag för att begränsa de periodiska understöden till ett per år och bidragsgivare. Det förslag som har lagts fram i propositionen överensstämmer helt med den begäran som skatteutskottet gjorde i våras. Jag kan inte finna någon anledning till att riksdagen nu skulle frångå vad man själv för några månader sedan begärde.
Herr talman! Vad vi socialdemokrater sagt i motion 133 är att vi måste veta hur prisutvecklingen blir under 1981. Kanske herr Josefson redan i dag vet 19 det, så att vi kan tillförsäkra pensionärerna en oförändrad standard? Sedan vill jag återigen göra kammarens ledamöter uppmärksamma på att 1972 års skatteutredning konstaterade att det var högavlönade som utnyttjade avdraget för periodiskt understöd.
Herr talman! Vad vi här diskuterar är ju vilket avdrag som skall tillämpas för folkpensionärerna under 1981. Det socialdemokratiska förslaget innebär att man kommer att ta ut mera av folkpensionärerna fram till ett beslut. Jag kaninte förstå att det på något sätt skulle gagna folkpensionärerna. Tvärtom. Jag har därför svårt att förstå Anita Johanssons ståndpunkt. När det gäller det periodiska understödet finner jag det märkligt att här åberopa en skatteutredning som lagt fram sitt förslag för flera år sedan och helt förbigå vad socialdemokraterna själva för några månader sedan varit med om att uttala.
Herr talman! Jag vill slutligen bara konstatera att när vi socialdemokrater lägger fram konkreta förslag om hur statskassan skall få in pengar, då säger man nej gång på gång från borgerligheten.

Herr talman! Jag tänker i mitt inlägg främst koncentera mig på marginalskattefrågorna, men först några ord till Erik Wärnberg. De högsta inkomsttagarna kan lättare klara inflationen därför att de alltid får några kronor över, sade Erik Wärnberg. Om jag förstår Erik Wärnberg rätt, skulle personer med låga och vanliga inkomster kompenseras för inflationen, däremot inte de som har högre inkomster därför att de skulle ha bättre möjligheter att skydda sig mot inflationens verkningar. Nu föreligger inte något sådant automatiskt samband mellan inkomst och förmåga att skydda sig mot inflationen. Redan i våras framhöll jag i en debatt med Erik Wärnberg att två barnlösa makar båda kan ha låg inkomst, t.ex. 45 000 kr. var, men ändå ha betydligt större skattekraft och betydligt större förmåga att skydda sig mot inflationen än en flerbarnsfamilj med en enda, relativt hög inkomst på låt oss säga 100 000 kr. De barnlösa inkomsttagarna ligger i det här fallet mer än 100 26 över existensminiminivån, medan däremot flerbarnsfamiljen, trots en på papperet hög inkomst, inte ens når upp till existensminimum, om det finns fler än tre barn i familjen. Man kan därför inte sätta likhetstecken mellan inkomst och skatteförmåga och hävda att det skulle vara särskilt socialt och rättvist att skydda vissa inkomsttagare mot inflationens verkningar, däremot inte andra. Indexregleringen är därför nödvändig för att säkerställa att det är riksdagen — medvetet — och inte inflationen — slumpmässigt — som skall Nr 54 besluta om skattetryckets höjd och fördelning. Herr talman! Vi sitter i dag med facit för 1970-talet. Vi kan se att industriproduktionen i Sverige under denna tid stigit med bara 1,1 96 per år mot 3,4 26 — mer än det tredubbla — inom OECD i övrigt. Vi kan också konstatera att vår bruttonationalprodukt ökat med endast 2 96 per år mot 3,3 26 inom OECD. Det är ingen tvekan om att våra alltför höga marginalskatter bär en stor del av skulden för detta, genom att motverka extra arbetsinsatser och hederlig företagsamhet, genom att ha lett till en omfattande svart sektor och genom att ha tvingat upp lönekraven, ökat inflationen och allvarligt försämrat vår konkurrensförmåga. Hade utvecklingen i Sverige under 1970-talet varit lika snabb som inom OECD, skulle vår bruttonationalprodukt i år vara nära 60 miljarder kronor högre än vad den är. 60 miljarder kronor motsvarar hela oljenotan och ungefär lika mycket till. Arbetshämmande skattesatser lönar sig dåligt — för den enskilde, för hederlig företagsamhet, för statens, landstingens och kommunernas skattekistor, för landet i dess helhet. Hur har det då blivit så här? Den socialdemokratiska skattepolitiken under 1970-talets början kännetecknades av återkommande anpassningar av skatteskalorna till inflationen, men bara i lägre inkomstlägen. Detta medförde att marginalskatten för vanliga industriarbetare steg från 50 till 60 70 på några få år. Hur höga de skulle ha varit i dag med fortsatt socialdemokratisk skattepolitik vet vi inte. Vi vet däremot att trepartiregeringen på några år lyckades sänka marginalskatterna för vanliga inkomsttagare till ungefär 55 6. Bortser man från kommunalskatterna, uppgår sänkningen av marginalskatterna till mellan 6 och 8 26 i de inkomstlägen där stora LO och TCO-grupper befinner sig. Det är viktigt att den utvecklingen fortsätter, även om man i årets skatteproposition nödgats begränsa sig till mycket små sänkningar. Ett angeläget krav måste vara att ingen i vanliga inkomstlägen skall behöva betala mer än hälften av en inkomstökning i skatt och att marginalskattetaket sänks så att också de med goda inkomster får behålla minst 30 kr. av en extra hundralapp. Vi finner det naturligt att sådana skattejusteringar samordnas med avtalsuppgörelserna. Den socialdemokratiska skattepolitiken under 1970-talets tidigare år ledde således till allt högre och mer arbetshämmande skattesatser i vanliga och högre inkomstlägen. Marginalskatterna var ointressanta, fick vi ofta höra. Därför var det med uppriktig glädje man i år kunde lyssna på nya tongångar ifrån socialdemokraternas kansli, även om man kunde rikta kritik mot den tekniska utformningen av dessa förslag. I diskussionsrapporten Hur skall skatterna ändras? som för några veckor sedan presenterades av socialdemokraterna, är en av de viktigaste punkterna en rejäl sänkning av marginalskatterna. 2 Under 1970-talet har allt fler vanliga inkomsttagare drabbats av höga marginalskatter, konstaterar rapporten. Det beror delvis på de snabba prisoch lönestegringarna under denna period. Detta, herr talman, är ett hederligt konstaterande. Socialdemokraterna erkänner således själva att deras årliga skatteomläggningar inte varit tillräckliga för att förhindra marginalskattehöjningar för vanliga inkomsttagare. Allt fler vanliga inkomsttagare har drabbats av höga marginalskatter, för att än en gång citera rapporten. De höjda marginalskatterna har lett till flera problem, konstateras vidare i rapporten: Det är svårt att få en verklig ökning av köpkraften i en avtalsrörelse, eftersom löneökningarna ”äts upp” både av marginalskatterna och av prisstegringarna. Det ger ganska dåligt utbyte för löntagare att jobba övertid, göra ett extra skift eller byta till ett bättre betalt arbete. Det medför inte några stora ekonomiska fördelar att öka arbetsinsatsen från deltid till heltid. Problemen med marginalskatterna förstärks av att det finns s.k. marginaleffekter i t.ex. daghemstaxor och bostadsbidrag. Så kommer diskussionsfrågan i den socialdemokratiska rapporten: Instämmer Du i påståendet att vi har alltför höga marginalskatter i Sverige? Så långt den socialdemokratiska diskussionspromemorian. Det var därför med en inte ringa förväntan vi motsåg det socialdemokratiska svaret på regeringens förslag till inkomstskatter för år 1981. Skulle regering och opposition nu närma sig varandra och med samfällda krafter gå till attack mot de arbetshämmande marginalskatterna? Jag är verkligen den första att beklaga att förväntningarna inte uppfylldes. Socialdemokraterna föreslår vissa ganska betydande skattelättnader i mellaninkomstlägena, det skall villigt erkännas. Men de finansieras till stor del, som Stig Josefson framhållit, genom en höjning av arbetsgivaravgifterna med en procentenhet, vilket i motsvarande mån minskar löneutrymmet och därför rätterligen bör avräknas, om man skall göra en riktig jämförelse med regeringens förslag. Men när det gäller marginalskatterna återstår inte mycket av de nyförvärvade insikterna om deras skadlighet. Tvärtom innebär det socialdemokratiska förslaget att man fortsätter den väg som fick så förödande konsekvenser under 1970-talets första hälft: anpassningen till inflationen av skatteskalan tar slut vid ungefär 75 000 kr. I alla inkomstlägen däröver föreslås t.o.m. höjda marginalskatter i förhållande till penningvärdets utveckling. Särskilt kraftig är höjningen i inkomstlägena 75 000-90 000 kr., dvs. i just de inkomstlägen där stora grupper heltidsarbetande industriarbetare och tjänstemän torde befinna sig nästa år. Det socialdemokratiska förslaget ligger där i genomsnitt fem procentenheter högre än regeringens. I diskussionsmaterialet räknar socialdemokraterna med ett marginalskattetak på 70 96, vilket vi välkomnar. Det är det förslaget vi arbetar för. Men i den socialdemokratiska motion som vi här diskuterar tar man i stället bort marginalskattetaket, trots att kostnaderna för detta är närmast försumbara. Genom det marginalskattetak som beslöts förra året får också de som bor i verkliga högskattekommuner behålla åtminstone 15 kr. i stället för kanske 8 kr. av en extra hundralapp. Utan tak blir det ännu svårare att rekrytera t.ex. läkare eller duktiga företagsledare till dessa kommuner och att dra nytta av och behålla högt kvalificerade människor inom landets gränser, något som är nog så viktigt i dessa dagar. Samtidigt som socialdemokraterna går ut till sitt skattetrötta partifolk och talar om att det skall löna sig att arbeta, arbetar man i motsatt riktning i riksdagen. Jag undrar litet försynt: Vet inte ena handen hos socialdemokraterna vad den andra gör? Det socialdemokratiska skatteförslaget innehåller ytterligare en märklig beståndsdel, nämligen en betydande skattehöjning i botten. Regeringsförslaget innebär att låginkomsttagare i alla fall kompenseras för inflationen genom en höjning av skattereduktionen till 560 kr. Socialdemokraterna föreslår att skattereduktionen skall tas bort helt och hållet. Resultatet blir en betydande skattehöjning i botten. De som har låga inkomster kan i själva verket få skattehöjningar på ända uppemot 500 kr. i förhållande till regeringens förslag, något som över huvud taget inte nämns. Det socialdemokratiska skatteförslaget innebär sammantaget reella skattehöjningar för låginkomsttagarna med ca 350 milj.kr. Detta är nästan lika mycket som skattehöjningarna för dem med högre inkomster, där de tillsammans uppgår till ca 450 milj.kr. Bland de låginkomsttagare som får höjd skatt genom det socialdemokratiska förslaget finns inte bara många deltidsarbetande utan också många folkpensionärer med små inkomster över miniminivån. Vidare måste man i det socialdemokratiska alternativet medge betydligt större extra avdrag för att uppnå hel skattefrihet för dem som bara har folkpension och pensionstillskott. Det innebär att folkpensionärerna som grupp drabbas av ännu värre marginaleffekter än nu. Socialdemokraterna har säkerligen motiv för dessa skattehöjningar i botten. Men det är märkligt att man över huvud taget inte låtsas om dem, än mindre nämner de problem som skulle uppstå och allra minst diskuterar hur man skall lösa dem. Sammanfattningsvis kan man, herr talman, beklaga att regeringsförslaget inte innehåller fler och större steg mot arbetsvänligare skatter. Men genom indexregleringen slår man ändå vakt om de framsteg som gjorts, och man tar dessutom ett ytterligare litet steg mot rimligare marginalskatter i inkomstläget 75 000-90 000 kr. Socialdemokraternas reservationer innebär däremot att man, stick i stäv med sina nya insikter, fortsätter att knuffa upp heltidsarbetande löntagare i allt hårdare och mer arbetshämmande marginalskatteskikt. Det socialdemokratiska förslaget innebär också betydande skatteskärpningar i botten, vilkas konsekvenser man över huvud taget inte diskuterat. Gärna marginalskattesänkning någon gång längre fram, men först en rejäl höjning, tycks vara parollen. Herr talman! Med hänvisning till alla de goda skäl socialdemokraterna i sin diskussionspromemoria själva åberopar för lägre och arbetsvänligare skatter, yrkar jag på alla punkter bifall till hemställan i skatteutskottets betänkande 16.

Herr talman! Jag är väldigt tacksam för den reklam som den socialdemokratiska skatteutredningen har fått av fru Troedsson här i talarstolen i dag. Jag skulle ha varit mycket mera tacksam om hon varit litet mera utförlig och tagit upp också den andra viktiga delen i det socialdemokratiska utredningsförslaget. Utredningsförslaget har nämligen till syfte att komma åt två stora problem i dagens svenska skattesystem: dels de höga marginalskatterna, men inte i första hand skatter på 80-85 26 utan framför allt skatter i de vanliga inkomstlägena — och där är vårt förslag mycket radikalt —, dels problemet hur vi skall komma till rätta med avdragen. Avdragen har nämligen satt progressionssystemet ur spel när det gäller höginkomsttagarna. Det är bara ett litet fåtal inkomsttagare med de verkligt höga inkomsterna som betalar den progression som riksdagen har bestämt. Resten har skaffat sig helt lagliga avdrag på ett eller annat sätt och betalar inte den progression som riksdagen hade tänkt sig. Det är båda dessa problem i kombination som vårt förslag till skattesystem angriper. Det gäller inte bara marginalskatterna, utan det problemet måste lösas samtidigt med frågan om underskottsavdragen och andra avdrag. Vi har alltså på det här sättet dokumenterat att vi har en allvarlig strävan att komma bort från de höga marginalskatterna i de vanliga inkomstlägena i dag, och det gäller inte bara i de vanliga inkomstlägena utan t.o.m. dem som ligger ett stycke över. Men detta måste kombineras med åtgärder mot avdragen och även med kapitalvinstbeskattningen. De här sakerna finns också omtalade i den skrivelse som Ingegerd Troedsson så välvilligt har hållit en recitation om här. Sedan skulle jag vilja bemöta fru Troedsson när hon talar om att jag i mitt inledningsanförande sade att höginkomsttagarna lättare kan bära inflationens verkningar än låginkomsttagarna. Jag jämför naturligtvis då om två makar tjänar mycket var och en för sig och inte om två låginkomsttagande makar tjänar lika mycket som en höginkomsttagare för sig. Det är särbeskattningssystemet som gör att det är oerhört mycket lönsammare om båda makarna arbetar än om en make arbetar och har samma inkomst. Så är det, oberoende av var man ligger på inkomstskatteskalan. Om fru Troedsson vill angripa särbeskattningssystemet skall hon göra det. Men om vi jämför samma grupper, dvs. höginkomsttagare och låginkomsttagare med samma civilstånd, så finner vi att det är lättare för den som är höginkomsttagare att bära inflationen.

Herr talman! Det var många saker som fru Troedsson radade upp i sitt anförande, och det var många moderata käpphästar som kom ut och vädrades. Hon jämförde bl.a. barnfamiljer och deras inkomster, om man hade en Nr 54 hög inkomst eller två lägre inkomster. Det är ju inte så enkelt som fru Troedsson vill göra gällande. Först och främst kostar faktiskt barnen en hel del, och det är stora utgifter när de växer. Men jämförelsen håller inte heller i en annan del, därför att i den ena familjen jobbar man åtta timmar produktivt för en hög inkomst, medan den andra familjen jobbar 16 timmar produktivt för samma inkomst. Om det är meningen att man skall stimulera till arbete, så förstår jag inte riktigt vad fru Troedsson menar. Det vore bättre att två stycken kom ut och jobbade i den andra familjen också. När det gäller extra arbetsinsatser och det arbetsvänliga skattesystem som fru Troedsson efterlyser, så måste man fråga sig: Är det vettigt, med hänsyn still att människor skall stimuleras att arbeta över och förlänga sina arbetsdagar, att lindra beskattningen medan en mängd människor står utanför arbetsmarknaden? Det gäller människor som inte kan få arbete därför att det inte finns något sådant. Vilka jobb skall de halvtidsarbetande ta? Hur skall de kunna få heltid? Vilka jobb skall de arbetslösa ta? Var finns de jobben? Det ligger i dag 45 miljarder kronor ute i företagen, medel som skulle kunna investeras i industrin för att skapa sysselsättning, men detta görs inte. 100 000 jobb har under tio år försvunnit utomlands — Saö Paulo är en av våra största industristäder i den bemärkelsen att vi där har flest sysselsatta när det gäller svenska industrier utomlands. Vad vill fru Troedsson göra åt de här grundproblemen när det gäller att skapa arbete? Det är ju detta som är huvudfrågan om man vill åstadkomma en ökad produktivitet, inte att få folk att jobba över mer på kvällar och nätter. Fru Troedsson talar också om arbetsvänliga skatter. Jag förstår inte hur moderaterna får det här att gå ihop. På ett område har man nämligen verkligt vänliga skatter, och det är när det gäller det tunga arbetet att göra reavinster eller att klippa aktiekuponger. Där är det vänliga skatter, men inget produktivt arbete uträttas ju den vägen, utan i det fallet är det tvärtom en improduktiv, snarast parasitär verksamhet som premieras med skattelättnader. När det sedan gäller de olika inkomstskatterna och marginalskatteeffekterna är ju frågan: Vill man ha en utjämning mellan de olika inkomsttagarna eller inte? Det är detta det handlar om. Vill man ha en utjämning, då duger vårt skatteförslag alldeles utmärkt. Med det får man i kronor räknat mer i portmonnän som låginkomsttagare än vad man får som höginkomsttagare. Men vill man inte ha en utjämning, då kan man hålla på att dribbla med skatteskalorna som fru Troedsson gör.

Herr talman! Vi har särbeskattning, sade Erik Wärnberg. Visst har vi det, men den skall väl ändå inte innebära att man bortser från de familjer, främst barnfamiljer, som bara har en inkomst för sin försörjning? Redan i dag är det så att inkomsten för en fyrabarnsfamilj med endast en inkomst måste ligga på ungefär 140 000 kr. för att familjen skall kravla sig över existensminimum. 25 Menar Erik Wärnberg att de inkomsttagarna, genom att de formellt har en hög inkomst, har större möjligheter att klara sig mot inflationens härjningar än två deltidsarbetande som t.ex. tjänar 40 000 kr. var och har samma behållning efter skatt? I och med att vi har en särbeskattning tror jag att man måste vara medveten om att sambandet mellan inkomst och förmåga att skydda sig mot inflationen delvis har brutits. Vi får inte göra sådana justeringar av skatteskalan att detta ännu hårdare än som hittills varit fallet slår ut dem som är hänvisade till att leva på en enda inkomst. Erik Wärnberg sade också att syftet med förslagen i den socialdemokratiska rapporten var dels att komma ifrån de höga marginalskatterna, dels också att komma till rätta med avdragen. Visst finns det stötande avdrag — det kan jag gärna skriva under på t.ex. avdrag för räntor vid lyxkonsumtion på kredit. Men vi måste inse att detta hela tiden är en spegelbild av gällande skatteregler. Går 85-90 26 av en inkomstökning bort i skatt, så kostar det å andra sidan bara 10-15 26 av ränteutgifterna att konsumera på kredit. Begränsades marginalskattetaket till 70 26, vilket socialdemokraterna är inne på i rapporten, skulle samtidigt kostnaderna för sådana krediter te sig mer avskräckande. Vi skulle alltså genom att sänka marginalskatterna kunna slå två flugor i en smäll. Förslaget i den socialdemokratiska rapporten, som bygger på Kleppemodellen, innebär däremot att man bryter symmetrin i skattesystemet i fråga om inkomster och utgifter av samma slag, vilket skulle få betydande skadeverkningar och inte minst leda till en starkt ökad svart marknad när det gäller räntor av olika slag. Låt oss inrikta oss på en ordentlig sänkning av marginalskatterna, och låt oss tillsammans jobba för det målet!

Herr talman! Fru Troedsson beklagade tidigare att regeringen och oppositionen inte kunde komma överens om de stora och viktiga ting som skattefrågan omfattar. Vi fortsätter, menar man, med vår gamla vanliga politik, medan borgerligheten är beredd att göra uppoffringar — ungefär så fördes resonemanget. Efter att nu ha lyssnat på fru Troedsson förstår jag att det inte finns några som helst möjligheter att komma överens. Vi har lagt fram ett förslag — visserligen bara ett rådslagsmaterial ännu — som fru Troedsson tycker är så rasande bra, samtidigt som hon säger att när det gäller avdragen, då skall ingenting göras. Det hela skall ordna sig automatiskt, om man går ner till en maximal marginalskatt på kanske 70 90. Jag tror att fru Troedsson har helt fel. Det betyder att man från den borgerliga sidan inte är beredd att gå oss till mötes på en enda punkt, utan vill fortsätta en oansvarig skattepolitik där man bara ger lättnader och nästan uppmuntrar avdragsfloran även i fortsättningen. Jag vill sedan bara tala om litet grand varför vi tycker att det är de heltidsarbetande i de vanliga inkomstlägena som skall ha de största skattesänkningarna. Dels underlättar det möjligheten att göra upp ett nytt avtal, dels är det en rättvisefråga att de som arbetar full tid — och inte bara går Nr 54 ut och tar ett tillfälligt påhugg någon gång, har tillfälliga kapitalinkomster eller någonting annat — skall vara med om skattelättnaderna. Vi bör gynna dem som arbetar mest, på heltid, och har vanliga inkomster. När det gäller folkpensionärerna och det extra avdragets storlek får vi ta ställning till den frågan så småningom. Vi kommer att ganska snart efter nyår lägga fram ett förslag som inte försämrar situationen för folkpensionärerna. Däremot har vi sagt att de största skattelättnaderna bör gälla i första hand dem som är heltidsarbetande och i sista hand dem som gör tillfälliga jobb då och då.
Herr talman! Jag kan konstatera att fru Troedsson inte med ett ord berörde det som jag frågade om, om det är en angelägenhet för nationen att människor skall stimuleras att jobba över och förlänga sin arbetsdag, medan det finns människor som står utanför industrierna och inte har något arbete. Jag anser inte att det kan vara angeläget att använda skattepolitiken på ett sådant sätt. Sedan gäller det de arbetsvänliga skatterna, som fru Troedsson uttryckte sig. Om man ser på den politik som genomförts den sista tiden och som fru Troedssons parti varit mycket aktivt när det gäller att genomföra, måste man fråga sig: Är det lättnader för aktieägarna — som riksdagen beslutade om häromdagen mot oppositionens vilja — som avses med att skatterna skall vara arbetsvänliga? Här försvinner 200 miljoner från statskassan. Är det mer arbetsvänligt att vara höginkomsttagare? Om man tjänar 200 000 kr. får man 4 734 kr. i skattelättnad, medan en låginkomsttagare i ett vanligt inkomstläge, låt oss säga 60 000 kr., kanske får bara 1000 kr. i skattelättnad. Det måste enligt moderaternas sätt att resonera betyda att höginkomsttagarens arbete är mer värt. Där skall det tydligen stimuleras mer än för en vanlig människa ute i industrin som gör ett produktivt arbete. Skall man se de här skatteskalorna som ett slags värdering av vad moderaterna anser vara ett värdigt arbete, ett arbete som är värt någonting för nationen? Det vore bra att få svar på det.

Herr talman! Vi är uppenbarligen ändå överens om vissa principer, t.ex. att man skall minska behovet av lönehöjningar för att klara inflationen. Där har socialdemokraterna — och det har jag erkänt — lagt fram ett förslag som har sina stora förtjänster, även om det också har nackdelar som delvis skämmer helhetsbilden. Vi är också överens i princip om lägre marginalskatter. Och de lägre marginalskatterna, Erik Wärnberg, gäller väl också den grupp som Erik Wärnberg talar så varmt för, nämligen heltidsarbetande i vanliga inkomstlägen?

Om socialdemokraterna i praktiken levde upp till de ädla teser man hyllar i princip, skulle det vara betydligt lättare för oss att enas. Erik Wärnberg talade om en oansvarig skattepolitik från regeringens sida, som bara går ut på att ge lättnader. Regeringens förslag är precis lika väl täckt som socialdemokraternas eget förslag, men regeringens förslag innebär inte betydande skattehöjningar i botten, som socialdemokraternas förslag gör. Och man klarar inte konsekvenserna av socialdemokraternas förslag genom att bara medge höjda extra avdrag för folkpensionärerna. De här avdragen innebär nämligen i sin tur extra marginalskatteeffekter när de skall trappas av. Och det kommer att betyda att många ATP-pensionärer får väsentligt mycket högre marginalskatteeffekter än vad de nu har.